Fru talman! Socialutskottets betänkande nr 4 behandlar ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden i januari. Det är mot den bakgrunden naturligt att denna debatt blir av en övergripande karaktär, där sjukvårdens problem och möjligheter blir belysta ur både dagens perspektiv och inför den framtid som vi kan överblicka. Jag tänker för min del att något beröra sjukvårdens finansiella situation och de behov av reformer som finns samt resonera kring de idéer om en förändring som cirkulerar i debatten. Trots att det de senaste åren utan tvivel är bristerna inom sjukvården som har märkts mest i debatten, måste det konstateras -- jag tror att detta är nödvändigt att säga för att debatten skall få ett riktigt utgångsläge -- att svensk sjukvård vid varje internationell jämförelse står på en mycket hög nivå. Det gäller både kostnadsmässigt, speciellt med hänsyn till åldersfördelningen inom befolkningen, och kvalitetsmässigt. Framför allt gäller kanske resonemanget med avseende på lika tillgänglighet för olika befolkningsgrupper. Trots detta ifrågasätts den svenska sjukvårdsmodellen med en kraft som inte kan negligeras. Jag vill påstå att framtiden rymmer både problem och möjligheter. Kanske hade förre finansministern och tilltänkte sjukvårdspolitikern Kjell--Olof Feldt rätt när han vid en förbundskongress för något år sedan sade att hans bidrag till sjukvårdens utveckling var att genom den ekonomiska knapphet som regeringspolitiken lett till ha stimulerat tankeverksamheten i landstingen. Det var en sorts ''creative destruction'' i Utan tvivel sker det i dag i landstingen en förnyelse och en omprövning av gamla sanningar som väl aldrig tidigare. Detta sker faktiskt oavsett vilken politisk färg majoriteten råkar ha. Jag vill påstå att man verkligen har tagit till sig kritiken om brist på patientinflytande, stelhet, likformighet och monopolism. Det här måste vi som i många avseenden tillhör kritikerna ändå notera. Eftersom utvecklingen inom vården i allt väsentligt går mot mera av konkurrensinslag, marknadstänkande och valfrihet, har kritikerna redan haft ett inflytande på utvecklingen. Och eftersom kritiken har haft borgerliga förtecken, är landstingens -- det vill jag påstå -- positiva utveckling en ideologisk framgång för de borgerliga partierna och en motsvarande motgång för socialisterna eller skall vi säga traditionalisterna inom socialdemokratin. Några ord om problemen. Enligt min mening är de främst av ekonomisk karaktär, inte av en slump utan beroende på en medveten regeringspolitik. Sedan 1982 -- detta är ju ett ofta återkommande jämförelseår -- har ungefär 17 miljarder kronor dragits in till staten från landstingen och därmed sjukvården. Till stor del är faktiskt köproblem, problem med kvarliggande patienter och fel vårdnivå en följd av den här politiken. Det märkliga är att den restriktiva politiken fortsätter, trots att så många sanningens ord sägs av auktoriteter som exempelvis Jerzy Einhorn. Åtstramningen snarast tilltar till följd av det ensidiga beslut om anslag till sjukförsäkringen som nu har förelagts riksdagen. Uppräkningen för nästa år är enligt regeringen inte större än 0,7 %. Samtidigt vet alla att inflationstakten uppgår till 11 %. En uppräkning motsvarande 11 % skulle i reda pengar motsvara ungefär 1,5 miljarder kronor. Jämför detta med regeringens ambition 100 Några ytterligare exempel på situationen. Inför 1990 tredubblades upplåningen inom landstingen. Trots detta väntar man inte att inkomsterna skall täcka ens driftsutgifterna. Därför fortsätter landstingen upplåningen till investeringar 1991 med 6 miljarder kronor och därutöver 2 miljarder kronor för driftskostnader, också med lån. När det gäller allt detta är Landstingsförbundet källa. Risk finns härmed, Bo Holmberg, att aldrig så ambitiösa reformer inte får en rättmätig chans att visa sin dynamik om ekonomin blir alltför svag ute i landstingen, om alltför hårdhänta besparingar av exempelvis vårdplatser tvingas fram på kort tid. Det finns tecken i skyn på att så redan är fallet. Även med en centerinfluerad sjukvårdspolitik skulle det inte bli utrymme för en stark expansion. Det är inte detta som jag förespeglar -- jag är noga med att slå fast det -- men nog skulle vi tänka oss för, innan vi gjorde den prioritering som regeringen nu är i färd med att göra. Man skickar in 1 miljard kronor till utbildning och information om äldrereformen samtidigt som drygt 1 miljard kronor egentligen dras in av de s.k. Dagmarersättningarna. Vi i centern skulle faktiskt föredra att göra tvärtom. Vi anser att denna miljard behövs bättre i den direkta sjukvårdande verksamheten. Sedan några ord om resursbehoven framdeles. Ingenting talar för att behoven blir mindre i framtiden. Dels säger all erfarenhet att utvecklade länder väljer att lägga mer och mer av sina resurser på sjukvård. Det gäller både staterna och individerna. Dels finns det demografiska faktorer som talar för ett fortsatt kostnadstryck uppåt. I en intressant studie som Ulf Gerdtham och Bengt Jönsson har gjort i form av en ESO-rapport skisseras en sannolik utveckling för tiden fram till och efter sekelskiftet. De säger att år 2025 andelen personer över 74 år kommer att uppgå till 11 %, medan den var 7,4 % år 1985. Detta kan man, enligt författarna, klara kostnadsmässigt. Men därtill kommer att den medicinsk-tekniska utvecklingen kommer att möjliggöra att just denna grupp, de äldre i samhället vilka som bekant dominerar när det gäller sjukvårdskostnaderna, får nya behandlingschanser. Sjukvårdskostnaden per capita i gruppen 74 år och äldre har mellan 1976 och 1985 ökat med 54 %. Om man under samma period hade satt kostnadsutvecklingen i relation till enbart åldersutvecklingen, borde det ha stannat vid ungefär en tredjedel av den nämnda procenten. Författarna menar alltså att den här utvecklingen snarast kommer att förstärkas under de närmaste två decennierna. Vem kan sätta sig emot en fortsatt satsning på våra äldre? Det här ställer alltså stora krav på framtida finansieringssystem. Författarna till rapporten menar att det ute i landstingen i dag egentligen borde byggas upp reserver för framtiden. Vi borde i dag spara för framtidens behov. Men utvecklingen går, som jag nyss har visat och som författarna skriver i sin bok, tvärtemot vad som vore önskvärt. Landstingen är i dag inte längre nettosparare utan tär på reserver, säljer ut tillgångar och har en låg eller obefintlig likviditet. Den här trenden leder inom kort, och det är enligt författarna nu som det börjar bli politiskt intressant, till en trolig utveckling mot en allt större volym helt privatfinansierad sjukvård. Det blir en väsentlig ökning. Som alternativ, eller både -- och, skisserar man också kraftigt höjda patientavgifter. Vi vet att regeringen just i höst har slagit in på den vägen. Författarnas hypotes förstärks av de analyser som görs i Landstingsförbundets vägvalsutredning, som nyss har initierats. Låt mig i detta sammanhang säga att det tydligen numera alltid är så att det är från basen, dvs. från landstingen, som initiativen och reformförslagen kommer. Regeringen får efterkomma önskemål. Man blir inbjuden till Landstingsförbundet i samband med vägvalsutredningen. Det borde kanske någon gång vara tvärtom. Men så är i dag inte fallet, och det säger en del om hur sjukvården prioriteras av den nuvarande regeringen. Nåväl, den analys som vägvalsutredningen och dess chef professor Johannes Wang har kommit fram till är att det har skett en bestående värdeförskjutning i Sverige, liksom i övriga industriländer. Den enskilde individen kräver sin rätt på ett helt annat sätt än förr. Detta är inte en tillfällig trend. Professor Wang tror att den kommer att bli bestående. Detta ställer i sin tur nya krav på att sjukvårdens traditionellt hierarkiska, och i Sverige planstyrda, system ställs inför bestående starka förändringskrav. Om inte den offentliga vården får resurser att utvecklas, menar professor Wang att man kommer att få se en omfattande privatisering. Den kommer som ett brev på posten. Den offentliga vården måste vara högkvalitativ även i fortsättningen. Jag vill betona att detta kräver resurser, om vi fortfarande har samma ambition, och det har vi i centerpartiet. Efter detta resonemang måste jag ställa en fråga till socialdemokraterna. Är det den här utvecklingen som ni egentligen önskar att frammana, medvetet men inte utsagt? Är även sjukvården ett område där socialdemokraterna i dag byter ideologiska förtecken utan att de vill att människorna skall märka att så sker? Enligt centerpartiet bör resurser föras över till hälso och sjukvården i minst samma takt som den ekonomiska tillväxten ökar. Det finns därtill, menar vi, starka skäl att prioritera den direktsjukvårdande verksamheten framför många transfereringssystem. Det finns möjlighet, inte minst i det rådande ekonomiska klimatet, att göra dessa förändrade prioriteringar redan i höst. Vi återkommer i andra sammanhang med förslag i denna riktning. När jag ändå är inne på begreppet ekonomisk tillväxt vill jag säga följande. Miljöpartiet kan ju lämpligen i dag, när vi diskuterar sjukvård, förklara hur sjukvårdens ökade resursbehov skall mötas utan att vi har en ekonomisk tillväxt. Det är ju redan nu problem med den låga tillväxt som vi har i dag. Hur blir det då om miljöpartiet skulle få igenom sina idéer på detta område? Den frågan har hittills aldrig blivit besvarad. I debatten om sjukvårdens förnyelse framförs, liksom i betänkandet, olika förslag. Det mest kända är väl det som Per Stenmarck utvecklade, nämligen moderaternas allmänna och obligatoriska sjukvårdsförsäkring, som följer individen och som innebär stor valfrihet för patienten. Jag tror att de som påstår att detta skulle leda till nedrustning av sjukvården och ökad barnadödlighet har fel. Det är nog alldeles fel. Det motsatta är mera troligt. I en situation där den enskilde har sin landstings eller sjukvårdscheck och får välja sjukvård var som helst och vilken vårdnivå som helst, ökar förvisso valfriheten. Jag tror att vi även kan räkna med en höjning av produktionen och kanske även kortare köer. Men jag tror -- och detta har väl först på senare tid börjat uppmärksammas, både i Dagens Industris ledare i dag och uppenbarligen även av moderata ungdomsförbundet vid stämman nyligen -- att kostnadsutvecklingen kommer att bli helt utan motsvarighet i dagens system eller i de andra system som föreslås i sjukvårdsdebatten. Såsom förslaget hittills har presenterats finns det utomordentligt få incitament för ekonomisk återhållsamhet. Och det är egentligen min och centerns största invändning mot den här typen av reformering. Jag tror att det återstår mycket när det gäller att se till dessa detaljer även i ett sådant system. Även om man har aldrig så goda ambitioner kommer man inte ifrån att det finns ett samband även i ett sådant försäkringssystem mellan ambitioner och resurser. Detta är egentligen den fundamentala skillnaden mot andra alternativ som just bygger på att forma incitament för hushållning i alla led av sjukvården. Jag tror att det på detta område går att föra ett lågmält politiskt resonemang ungefär i den stilen som tredje vice talman Bertil Fiskesjö efterlyste i Expressen häromdagen. I all modern forskning omkring offentlig förvaltning poängteras vikten av rätt incitament. När det gäller sjukvården gäller det för både patienten och sjukvårdspersonalen, där läkaren självfallet har huvudrollen. Tredjepartsbetalning bör undvikas till nästan varje pris. Centerns modell, som den uttrycks i det nya partiprogrammet, bygger på en stärkt primärvård och utökad valfrihet för patienterna. Vi ser ingen motsättning mellan privat och offentlig vård utan anser att de båda behövs som komplement till varandra. I utgångsläget vet vi att den offentliga delen är den helt dominerande. Men vi ser mycket gärna att den privata ökar, gärna i de underförsörjda områden som finns i Sverige. Jag har också noterat att det även på detta område pågår en påtaglig avdramatisering av gamla ideologiska föreställningar. Även i socialdemokratiskt styrda landsting har man blivit ''ena hejare på'' att förorda marknadsinslag i vården. Prismekanismen förs in när det gäller t.ex. Man bolagiserar och utsätter även egna produktionsenheter för extern konkurrens. Jag tror att det är den vägen som man måste gå vidare mycket medvetet. Man hör t.o.m. kommunister som anammar den här utvecklingen. I ett försök i Dalarna läggs alla resurser på primärvården som sedan via avtal eller kontrakt köper tjänster från slutenvården vid lasaretten. Det politiska inflytandet sker via landstingsmötet, där besluten fattas om ramar och mål, samt ute i en mycket decentraliserad organisation i form av områdesstyrelser i varje kommun. Och det är vårdcentralerna i de geografiska enheterna som svarar för befolkningens hela vårdbehov, alltså inkl. lasarettsvård, som upphandlas hos sjukhusen i landstingen eller av andra sjukvårdsproducenter. Det finns alltså en valfrihet på detta område. Allmänläkaren och distriktsläkaren blir i det systemet en familjeläkare eller husläkare samt lots eller grindvakt under hela vårdepisoden. Genom att patienten får välja såväl läkare som vårdcentral liksom att även andra producenter än landstinget blir möjliga, kommer ett moment av konkurrens att finnas. Vi tror att detta kommer att höja effektiviteten. Efter att ha hört Per Stenmarck anser jag att det finns en samsyn hos oss och moderaterna, även om moderaterna väljer andra modeller. Denna eller snarlika lösningar förefaller att vara den modell som de flesta i dag förordar. Jag har lagt märke till att när ett antal svenska företagsledare i en bok från SNS fick tänka fritt om hur de ville forma den svenska sjukvården i framtiden, så förespråkade de ungefär den här modellen. De tryckte på att politikerrollen bör förändras. De tyckte att politikerna skulle vara mer av beställare än driftsansvariga in i varje detalj och att det också bör finnas utrymme för s.k. professionella inslag i styrelserna för lasaretten. Den här metoden innebär också, vilket är viktigt att poängtera, ett klart ökat förtroende för de verksamhetsansvariga, dvs. personalen i sjukvården, alltså ett decentraliserat ansvar i verklig bemärkelse. Vi tror att man genom att lägga tyngdpunkten på primärvården gör det attraktivare att bli allmänläkare, vilket blir nödvändigt för att detta system skall fungera som avsett. Och vi vet att det finns problem i detta sammanhang. För verklig valfrihet behöver det också göras förnyade ansträngningar för att man skall få en rättvisare och jämlikare fördelning av läkarkåren över hela landet. Utskottet bör, som föreslås i reservation 28, vilken jag yrkar bifall till, ännu en gång ge regeringen till känna vad vi föreslår om behovet av nya åtgärder för att klara detta centrala område. Även i reservation 1, om fritt läkarval, finns detta samband utvecklat. Jag yrkar bifall även till denna reservation. Som tidigare nämnts ser vi från centern positivt på att flera vårdproducenter, såsom enskilda vårdhem, kan finnas kvar och kan etableras. Detta finns utvecklat i reservation 7, som jag yrkar bifall till. Sambandet mellan livsstil och hälsa är väl dokumenterat. Ett av samhällets viktigaste bidrag till en ökad livskvalitet och mindre sjukdom består i att ge de rätta förutsättningarna för en sundare livsstil. Kosten och kunskapen om denna måste förbättras. I dag vet vi alla att förhållandena är långt ifrån tillfredsställande t.ex. i skolundervisningen på detta område. Det måste ytterst vara regeringen som har ett ansvar för att en bättre ordning kommer till stånd. Jag yrkar därför bifall till reservation 11, där denna fråga utvecklas. Tillander, vilka berör behovet av en utvecklad etisk debatt om vårdfrågor som har sitt ursprung i den snabba tekniska och medicinska utvecklingen. Även om motionerna inte nu föranleder någon direkt åtgärd från utskottet och något tillkännagivande till regeringen, har de en dimension som måste tas på stort allvar under de närmaste åren. Förmodligen blir dessa frågor de stora prioriteringsfrågorna för politikerna i framtiden, där politikernas medverkan i sjukvården kommer att legitimeras på ett nytt sätt jämfört med i dag. Fru talman! Jag har inledningsvis velat diskutera de frågor som jag anser blir dominerande i vårddebatten under de närmaste åren. Jag har velat peka på det positiva som faktiskt sker men också de risker för misslyckanden som kan bli följden om nuvarande besparingspolitik inom sjukvården får fortsätta. Jag tror att det moraliskt viktigaste vi har att klara av är, som Jerzy Einhorn med sådant patos utvecklar, att ge våra gamla en sista tid då de vistas inom sjukvården som präglas av värdighet och integritet. Därför kommer vi i centern att även framgent se till att sjukvården kommer i första rummet av samhällets satsningar.
Fru talman! Jag måste säga att det var utomordentligt intressant att lyssna till Göran Engströms tankar och förslag. Det var också väldigt positivt att höra hans ord om det moderata förslaget om en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Jag tror nog att jag kan säga att vi gärna medverkar till det lågmälda resonemang som Göran Engström gärna vill ha. Göran Engström hade en reservation, och det gällde de höga kostnaderna. Ja, det är höga kostnader, det upplever vi i dag och kan nog inte komma ifrån i framtiden heller. Vilken modell vi än väljer måste vi konstatera att sjukvården helt enkelt kostar mycket pengar. Men vi måste bestämma oss för att pengarna skall användas på det effektivaste möjliga sättet. Då tror jag att det för oss är aktuellt att studera de exempel som finns att hämta i länder där man i praktiken har ''landstingsmonopol'', som i England, eller i Västtyskland, där man har ett system som är ungefär som det som vi moderater efterlyser. Vården i dessa länder kostar ungefär lika mycket, men man får så oerhört mycket mer för pengarna i Tyskland än vad man får i England. Jag har svårt att förstå att kostnaderna skulle komma att stiga alldeles ohämmat med det förslag som vi har lagt fram. Det är samtidigt så att man förmodligen kan spara pengar så att säga i andra änden, vi kan öka utbudet och tillgängligheten till vården, vilket kommer -- det nämnde jag också i mitt inledningsanförande -- att innebära färre sjukskrivningar, färre förtidspensioneringar och mindre frånvaro i olika sammanhang. Det här sammantaget skulle kunna göra att vi sparar kanske bortemot 10 miljarder om året. Det är t.o.m. så att riksrevisionsverket har sagt att denna siffra snarast är i underkant.
Fru talman! Jag tror att invändningen mot moderaternas förslag är att det inte innehåller, som det har presenterats, effektiva spärrar mot ekonomiskt kostsam utveckling. Det är faktiskt värt att ta på allvar, för det är en ganska allvarlig invändning. Vid jämförelser med andra länder är det viktigt att se till helheten. När det gäller Västtyskland vet vi att en stor del av vården för de gamla inte sker inom sjukvårdens hank och stör utan i hemmen. Det förändrar bilden en hel del. När det gäller samordningen mellan landstingen och försäkringskassan finns det en hel del att utveckla. Oavsett om man väljer vår modell eller moderaternas modell måste det bli bättre än dagens obefintliga ordning -- den är faktiskt obefintlig. Regeringen tar nu det första litet stapplande steget mot att försöka samordna insatserna. Här är ytterligare ett exempel på hur ett antal landsting -- Bohusläns landsting är mest känt -- har gått i spetsen för att förnya finansieringen av sjukvården. Här kan vi nog föra ett resonemang inför framtiden. Jag tror alltså att det behövs ett ''grindvaktssystem'' med allmänläkarna och primärvården som första instans, och samspel mellan patienter och läkare samt samspel mellan primärvården och lasaretten som ett nödvändigt inslag, för att vi skall kunna få effektiv hushållning, något som kommer att krävas även i framtiden.
Fru talman! Jag får än en gång konstatera att det är positivt att lyssna till Göran Engström, för jag upplever det som att avståndet mellan våra resp. partier är betydligt mindre än vad jag tidigare har bedömt på det här området. Jag håller med om att det är viktigt att se på kostnaderna. Det skall självfallet inte nonchaleras, om det nu finns framstående personer som kan säga att kostnaderna riskerar att skena i väg. Jag tror dock inte, med den argumentering som jag här har framfört, att det är på det viset. Jag tror att det ligger väldigt mycket positivt i det som vi uppenbarligen nu gemensamt slåss för, nämligen att alla människor i Sverige skall ha tillgång till en egen läkare. Jag tror att enbart detta kan få väldigt positiva effekter.

Fru talman! Till sist: För den som är intresserad av att studera finns det mycket aktuell litteratur på det här området. I en mycket intressant bilaga till LU 90, som belyser svensk hälso och sjukvårdspolitik i ett internationellt perspektiv, gör professor Åke Blomqvist en jämförelse mellan ett antal länder och skisserar också tänkbara utvecklingar inom den framtida svenska sjukvårdsfinansieringen. Det slår mig att han liksom ett antal företagsledare och för övrigt centerpartiet ändå inte stannar för den allmänna försäkringsmodellen utan förordar en satsning på primärvården i första hand. Men det här kan vi säkert föra ett lågmält resonemang om även i fortsättningen.

Herr talman! Här stirrar man ut över en öde sal. Så är det tydligen när man talar efter middagsuppehållet, men så blir det ju ibland. Reservation nr 8 behandlar förebyggande hälsooch sjukvårdsarbete. Reservation nr 11 tar upp kost och hälsa, och reservation nr 12 handlar om inrättande av ett folkhälsoinstitut. Jag anser att det finns en sjukvårdskris. När det gäller den ekonomiska krisen är jag inte riktigt på det klara med om den är tillverkad eller ej. Skall vi klara den sjukvårdskris som jag tror att vi har, måste vi se till att vi inte blir sjuka så ofta. Jag har sagt det många gånger förr. Det är självklart att förebyggande vård egentligen är den enda vägen att minska sjukvårdskostnaderna. Ändock arbetar vi inte efter den linjen. Vi har fullt upp med att klara av vårdköerna och med att ta hand om de akut sjuka. Naturligtvis måste de sjuka ha vård. Men om ett samhälle inte satsar förebyggande kan man aldrig klara av att vårda ikapp sig. Vi måste därför aktivt verka för en ökad satsning på friskvård i förebyggande syfte. Vi måste t.ex. förbättra dåliga arbetsmiljöer. Vi måste se till att människors kost blir bra. Vi måste över huvud taget vara medvetna om miljön. Vi måste arbeta för en bättre livsstil. Vi har därför sagt att ett folkhälsoinstitut på riksnivå som kartlägger risker för ohälsa och hur den kan förebyggas vore bra. Vi stöder en motion i detta ämne. Man behöver dock inte genomföra screening, dvs. att man undersöker en stor grupp människor för att se om de möjligen har anlag för eller är sjuka i en viss sjukdom. Vissa typer av sådan screening anser vi inte vara helt befogade. Dit räknar vi mammografiscreening. Det förefaller inte som om den undersökningsmetoden är tillämplig för yngre kvinnor. Den s.k. Malmöundersökningen har inte vederlagts. Däremot bör man göra screening, massundersökning, av kvinnor över 55 år. Det har vi talat om i reservation nr 15. Vi är måna om, som det står i reservation nr 18, att behålla de små förlossningsenheterna och möjligheten att föda hemma om man vill. Det är tydligen inte självklart att alla människor skall få smärtlindring. Det gäller för det första mycket små barn. Detta tas upp i reservation nr 24. Det gäller för det andra smärtlindring vid kronisk smärta. Detta tas upp i reservation nr 23. Att finna orsaken till smärta och att kunna bota och häva den är ibland ett både svårt och långvarigt arbete. Patienten lider hela tiden, vare sig man lyckas eller inte. Därför är det nödvändigt att vi gör allt som står i vår makt för att hjälpa de patienterna. Det är mycket synd om dem. Vi behöver smärtkliniker i alla landsting. Dessutom vill vi att personalen skall få den utbildning och vidareutbildning som krävs för att man skall kunna komma till rätta med dessa problem. Det är helt otillständigt att mycket små barn, som naturligtvis känner smärta som alla vi andra, inte alltid får smärtlindring. Man är rädd att man när man ger smärtlindring även skulle påverka andningsverksamheten negativt. Svenska läkaresällskapet har i ett yttrande uttryckt sitt stöd för den motionen. Det är faktiskt en folkpartimotion. Socialstyrelsen bör därför undersöka den saken. Barn är också människor. Lösningen på detta problem hör faktiskt till barnens rättighet i samhället. Som jag tidigare sagt yrkar vi bifall till reservation nr 23. Vi vill att en ny cancerutredning skall genomföras för att man skall kunna komma åt orsakerna till cancer. Vi måste göra allt vi kan för att undvika att människor blir cancersjuka. Detta begär vi i miljöpartiets motion So512. Vi vill att en ny cancerutredning skall göras. Denna utredning skall lägga fram konkreta förslag till hur vi skall kunna vända den prognostiserade cancerexplosionen eller hur vi åtminstone skall kunna hejda uppgången. Här kommer det allmänna miljöperspektivet in. Vi anar att det kan ha att göra med den yttre miljön också. Jag yrkade även bifall till reservation nr 27 om alternativmedicinskbehandling. Det handlar om förbud mot amalgam inom förslagsvis tre år. Jag har talat så många gånger om detta tidigare i talarstolen att jag nu inte tar upp tiden med det. För övrigt stöder jag alla reservationer som miljöpartiet har skrivit under. Jag yrkar som sagt inte bifall till så många, eftersom jag har förstått att det är irriterande för kammaren att behöva votera så många gånger. I vår motion So476 talar vi om att utbildningstjänster i ortopedisk medicin skall inrättas. En statlig vidareutbildning i ortopedisk medicin bör inrättas för sjukgymnaster. Vi vill också att läkare med utbildning i ortopedisk medicin skall få specialistkompetens. Vi har dock fått veta att denna motion egentligen inte hör till socialutskottets område. Jag vill ändock stå här i kammaren och plädera för att dessa utbildningar kommer till stånd. Vi har tidigare fått ett påpekande här om att miljöpartiet önskar förbättringar inom hälso och sjukvården, men att vi samtidigt säger att vi räknar med nolltillväxt. Vi har varit mycket sparsamma i vårt förslag. Vi har varit så sparsamma att jag tycker att vi har varit näst intill snåla gentemot hälso och sjukvården och omsorgen. Vi har varit tvungna till det, eftersom vi inte har tillräckligt mycket pengar för att vara så generösa som vi så gärna hade velat vara. Om Göran Engström finner att vi har önskat saker och ting utan att ha det underbyggt i vår budget, får han ta fram konkreta exempel. Jag trodde faktiskt att alla våra förslag var ordentligt underbyggda. Vi har nämligen någon som tar oss i hampan och ser till att vi inte önskar mer än vad vi kan stå för.

Herr talman! Jag tyckte ändå att det fanns fog att för miljöpartiets representant göra det här påpekandet i en debatt om hälso och sjukvården. Hon konstaterade själv att man varit snål mot sjukvården och egentligen inte har några plusposter. Men redan dagens nivå på hälso och sjukvården i Sverige är hög och kräver ett årligt tillskott av resurser, som ytterst emanerar ur ekonomisk tillväxt. Jag tror att det är viktigt att då och då peka på dessa ofrånkomliga samband. Också i miljöpartiets samhälle blir ju människor gamla och skröpliga och kräver sjukvårdens resurser -- och därmed ett tillskott via den ekonomiska tillväxten.

Herr talman! Det här har att göra med att ''inom Sveriges gräns erövra Finland åter''. Med andra ord: Det gäller att på bästa sätt utnyttja de pengar som redan finns inom sjukvården. Vi betalar i Sverige massar med pengar till hälso och sjukvården samt till omvårdnaden. Vad får vi ut av dessa pengar? Vi måste ha en organisation som fungerar. Troligen fungerar den bättre, om man låter besluten fattas på så låg nivå som möjligt. Det vet vi ännu inte. Vi har inte fått något riktigt bra förslag. Vi har sagt nej till ÄDEL-förslaget, eftersom vi inte samtidigt kunde få över primärvården. Vi anser att någonstans där, mellan primärvården och specialistvården, finns en vinst att göra.

Herr talman! Anita Stenberg talar om miljöpartiets vilja till förändringar och reformer inom sjukvården. Vad man emellertid gör är att man säger nej till de förändringar som Anita Stenberg skisserar. Jag tror att detta är ett uttryck för den allmänna filosofin att man vill slå vakt om det bestående, såvida inte någonting radikalt annorlunda kan erbjudas.

Herr talman! Den föregående talaren skall vara mycket glad för att det finns en livsluft här i kammaren som kommer från ett ungt parti, som ännu inte har stelnat.

Herr talman! Riksdagen skall nu ta ställning till väldigt många förslag som rör hälso och sjukvården. Det handlar om vårdinnehåll, vårdorganisation, läkemedel och etik -- det är en rad olika frågor som här tas upp. Nu har förslagen om nya åtaganden som kostar pengar avstyrkts.

Situationen för hälso och sjukvården är i dag också att den har fått en allt mindre del av bruttonationalprodukten. Dessutom har riksdagen fattat beslut om skattestopp i två år. Dagmarersättningen till landstingen har lagts på en sådan nivå att landstingen inte får full kompensation för inflationen. Samtidigt fortsätter den medicinska och tekniska utvecklingen. Man kan i dag göra fler och bättre saker än tidigare inom svensk sjukvård. Det väcks nya förväntningar hos människorna: Min åkomma kanske också kan botas när den medicinska forskningen går framåt. Jag kan inte se annat än att bilden för svensk sjukvård under 1990-talet klarnat. Tendensen är att det kommer att bli en vidgad klyfta mellan sjukvårdens möjligheter och de resurser man har i form av pengar och personal. I det läget tycker jag att det ligger en risk i att de borgerliga partierna, framför allt moderaterna, pratar med dubbel tunga i riksdagen. I socialutskottet visar man en välvilja att göra mer, mer och mer. Men moderaterna i finansutskottet säger: Nej, nej och nej! Moderaterna vill sänka skattetrycket nästa år med 40 à 50 miljarder och under resten av 1990-talet med hela 200 miljarder. I socialutskottet sjunger man Viljasången: Mer och mer och mer! Moderaterna i finansutskottet däremot vill under 1990-talet minska statsinkomsterna med 200 miljarder. Upplysningsvis vill jag nämna att hälsooch sjukvården kostar 80 miljarder. Jag vill också till hälso och sjukvårdsdebatten föra åldersfaktorn. Jag tror att vi i dagens hälso och sjukvårdsdebatt har underskattat den faktorn. Vi har i Sverige världens äldsta befolkning. Var och en vet att ju äldre människor blir, desto mer slår detta igenom på kostnaderna för hälso och sjukvården. Vi får dessutom allt fler äldre äldre i Sverige. Den kurvan pekar uppåt till en bit in på 2000-talet, till omkring år 2005. Jag såg att en hälsoekonom i södra Sverige hade räknat fram att enbart hälsooch sjukvårdens merkostnad för de tillkommande äldre kommer att bli 8 miljarder kronor. Det är ungefär här vi befinner oss i dag. De medicinskt-tekniska möjligheterna att åstadkomma en bra hälso och sjukvård för befolkningen blir allt bättre, medan de ekonomiska resurserna inte finns i tillräcklig utsträckning. Det är mot den här bakgrunden som socialutskottet säger att vi nu måste ta upp prioriteringsdiskussionerna. Det gäller en diskussion både om prioriteringen inom den egentliga sjukvården och om de etiska frågorna. Utskottet har övervägt att anordna en allmän utfrågning om prioriteringarna inom sjukvården. Jag har, liksom Göran Engström, uppfattningen att svensk sjukvård i dag befinner sig i en situation där de medicinska möjligheterna synes vara större än de ekonomiska resurserna. Vi politiker måste gripa oss an denna materia och mer än i allmänt tal reda ut denna problematik. Så några formfrågor! I samband med att vi i socialutskottet har behandlat så här väldigt många motionsyrkanden har vi sagt att om de viktiga frågor som här tas upp är under beredning, bör utskottet inte fatta beslut innan de fakta som kan komma fram ligger på vårt bord. Därför har vi sagt att vi inte vill sätta ned foten. Vi vill inte ta ställning innan vi har ett tillräckligt faktaunderlag i sak. En annan formfråga gäller de motionsyrkanden som har den karaktären att riksdagen inte bör ta ställning. Jag tror att vi här kan dra en parallell och göra en jämförelse mellan riksdagens och regeringens syn på frågorna. Jag gör antagandet att regeringen striktare bedömer att den här frågan ligger på en myndighet, ute i en kommun. Här kan regeringen inte stappla in och säga hur man skall göra. Ansvaret har delegerats. Men jag är inte helt säker på att riksdagen känner samma hämningar. När det gäller motionskraven framgår det att man gärna vill gå in i myndigheter eller ned i organisationer och personalgrupper, där det är landstinget, socialstyrelsen, läkare eller andra som har ansvaret. Jag tror att det är viktigt att riksdagen ser upp på den punkten. I de fall där ansvaret ligger på annat håll har vi i socialutskottet försökt säga att det är en fråga som riksdagen inte skall besluta om. Ansvaret ligger på annat håll. Här finns förslag om att forskningsmässigt prioritera frågor om röstförsämring hos barn -- något som delvis är en forskningsfråga, och riksdagen har bestämt hanteringsordningen. Forskningsfrågorna skall prioriteras i samband med regeringens forskningsproposition vart tredje år. Här finns förslag om förlossningsenheternas storlek och lokalisering -- något som är en landstingsfråga. Här finns metodfrågor beträffande screeningundersökningar -- något som är en kombination av vetenskap och politik och som först måste sakbehandlas. Här finns förslag om missbildningsforskning -- något som först måste behandlas av forskningen och universiteten. Herr talman! Det här är exempel på frågor där socialutskottet har gjort bedömningen att riksdagen inte bör gå in. Här ligger ansvaret i stället på andra. I övrigt innehåller betänkandet väldigt många förslag om sjukdomsgrupper och etiska frågeställningar. Det är viktiga frågor som var och en för sig skulle kräva en fördjupad debatt. Men av tidsskäl är det inte möjligt för mig att kommentera alla frågor. Sedan vill jag polemisera mot moderaterna när det gäller deras hälso och sjukvårdspolitik. Jag lyssnade till Per Stenmarcks verklighetsbeskrivning. Jag brukar berätta för folk utanför riksdagen hur moderaterna använder orden och hur de beskriver hur de offentliga systemen fungerar i dag. När moderaterna beskriver hur hälso och sjukvården fungerar talar de om planekonomi, kommandoekonomi och monopol. I dag lade Per Stenmarck till följande: Patienterna i Sverige har ingen rättssäkerhet. Jag vill med en gång säga till Per Stenmarck att detta är moderaternas retorik och den verklighetsbild som de håller sig med. Men det är inte den verkliga bilden. Det är inte den bild som folk möter och inte heller den som vetenskapen möter. Vidare är det inte den bild som man kan utgå från när man vill förändra sjukvården. Det går alltså inte att ha en sådan här retorik. Den verkliga bilden är att hälso och sjukvården i Sverige har problem men att den jämfört med omvärlden står sig mycket bra. I den senaste riksdagsdebatten i detta sammanhang kunde jag berätta att Världshälsoorganisationen har gjort mätningar och tittat på förhållandena i de tio rikaste länderna. Det handlar då om ett Europagenomsnitt och om hur det är med hälsan i de olika länderna. Man har tittat på medellivslängden, på hur låg spädbarnsdödligheten är etc. Men inget land i Europa kan mäta sig med Per Stenmarck, det finns en förtroendeklyfta mellan er retorik å ena sidan när det gäller att försöka svärta ned den svenska hälso och sjukvården och verkligheten å andra sidan. Jag har sett att det nu också finns en förtroendeklyfta i de egna moderata leden. Ni har ju nyligen haft partistämma. Nämnda klyfta fanns då mellan ungmoderaterna och partiledningen. Ungmoderaterna efterlyste logik från sin partiledning. De frågade: Hur skall ni kunna sänka skattetrycket så mycket som ni lovar och samtidigt hålla löftet om ett allmänt finansierat försäkringssystem i sjukvården? Såvitt jag vet kom det inget svar på denna berättigade och logiska fråga från ungmoderaternas sida. Jag har många gånger frågat er moderater om substansen i ert försäkringsalternativ. Per Stenmarck har här hållit samma tal tre fyra gånger. Men jag saknar fortfarande en upplysning om just substansen i ert alternativ. Jag vet inte om jag har tolkat tidningarna rätt vad gäller moderatstämman. Men där blev det ytterligare frågetecken. Det skulle tydligen vara någon form av konkurrerande försäkringsalternativ. Per Stenmarck får rätta mig om jag har tolkat tidningarna felaktigt på den punkten. På Svenska Dagbladet -- ert liv och husorgan -- börjar man också bli litet otålig. Där undrar man alltså också om det inte är dags för moderaterna att beskriva substansen i sitt försäkringsalternativ för att detta skall bli trovärdigt i en seriös debatt framöver. Jag tycker att detta är ett viktigt uppvaknande från Svenska Dagbladets sida. Vad värre är, och detta togs också upp av Göran Engström, är att man frågar sig: Vart bär kostnaderna hän i ert system? Det finns ju inte några spärrar. Ingemar Ståhl kan ju inte precis betraktas som den som älskar socialdemokratin. Men han har sagt att det skulle bli en ohämmad kostnadsökning för skattebetalarnas del och för sjukvården om det moderata systemet infördes. Per Stenmarck säger i debatten i dag: Jo, visst måste sjukvården få kosta pengar. Men då skall det vara vårt försäkringssystem. I det solidariskt finansierade systemet får dock sjukvården inte kosta någonting. Jag tycker att det var en oerhört intressant och avslöjande upplysning från moderaternas sida. Sjukvården får gärna kosta, bara det är fråga om vårt alternativ, säger man, och det är bäst för alla. Ert alternativ är det sämsta och tillhör historien. Vårt är det bästa och tillhör framtiden, säger man också. Det är mer av så att säga maktperspektiv och maktutgångspunkter i er argumentation än av sakargument. Jag tror att det nu är dags, inför kommande val och med tanke på framtiden, att ha en ordentlig ideologisk och saklig diskussion med moderaterna på den här punkten. Ni har ju alldeles för länge åkt omkring och talat allmänt utan att landa i en verklighet avseende kostnader -- man måste ju se till realiteter -- och upplysningar om vad ert system skulle resultera i. Jag skulle kunna ställa många fler frågor i det här avseendet. Men av tidsskäl skall jag inte göra det. Avslutningsvis vill jag bara säga följande. Ni säger att ni har framtidsförslag. Bortsett från att man inte kan utläsa vad de framtidsförslagen innebär avseende ekonomi och rättvisa har jag fäst mig vid att ni återkommer till gamla förslag -- Ni har t.ex. ett förslag om att medicinalstyrelsen skall återinrättas. Men verkligheten har för länge sedan sprungit ifrån tanken på en sådan uppdelning. Ändå vill ni återgå till förhållanden som rådde efter kriget och återinföra en myndighet från den tiden. Vidare föreslår ni att vi, i enlighet med en efterkrigslösning, skall återinrätta länsläkarorganisationen. Jag kan förstå att det ibland är nödvändigt med nostalgi. Men då -- förlåt mig, Per Stenmarck -- får väl den nostalgin tillhöra den ''lilla världen''. Den behöver ju knappast höra de förslag till som handlar om hur 90-talets hälso och sjukvård skall formas. Vi socialdemokrater kommer inte att släppa detta med den generella välfärdspolitikenen eller solidariteten. Vi kommer heller inte att släppa detta med att åstadkomma rättvisa för alla. Även de små och utsatta skall kunna få del av den bästa hälso och sjukvården. Vi erkänner gärna att det finns brister i nuvarande system. Vidare håller jag gärna med Göran Engström om att också vi inom socialdemokratin skall vara öppna för och göra upp av sådant som inte är bra. Men vi vill definitivt inte vara med om att skapa en situation där vi upplever att den generella välfärden och solidariteten inte längre håller. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1--36 samt bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det är ert alternativ, Bo Holmberg, som inte är trovärdigt. Vi har prövat det. I decennium efter decennium har vi i Sverige prövat det. Det fungerar inte. Det fungerar inte för de tiotusentals människor som månad efter månad står i kö för att få en nödvändig operation utförd. Sjukvården får gärna kosta. Jag står för det. Jag tror att det är på det viset. Men då skall vi ha en sjukvård som tillkommer alla. Då skall det vara så, som jag nämnde i mitt tidigare anförande, att alla skall ha möjlighet att ta del av den. Jag blev litet felciterad av Bo Holmberg, men som jag sade i mitt inledningsanförande är patienten i dag helt rättslös när det gäller att disponera de pengar som han eller hon har betalat för att få vård. Så är det dess värre i dag för tusentals människor runt om i vårt land. Vi kräver inte mer och mer, men vi kräver nya lösningar som fungerar. Det gör nämligen inte er modell. Det är era gamla modeller som ställer till alla problemen. Socialministern är inte här i dag. Det är utomordentligt anmärkningsvärt mot bakgrund av att det är sjukvårdens problem som diskuteras. När man lyssnar på Bo Holmberg är det uppenbart att han faktiskt inte har presenterat en enda idé om hur vi skall komma till rätta med de här problemen. I stället sitter han och socialdemokratin fast i den offentliga cementfällan. Är Bo Holmberg alldeles omedveten om dagens många problem, med långa köer och lidanden för tusentals människor? Låt mig få citera från en tidningsartikel där det står så här: ''Ett av dessa 'systemfel' heter Kerstin. Hon bor i Göteborg, är sekreterare och gillar sitt jobb. Men Kerstin har inte arbetat på ett år. Hennes leder är utslitna. En enkel operation skulle kunna ge henne jobbet och människovärdet tillbaka. Men till operationsbordet är det tröstlösa och plågsamma köer. Så i stället för en operation som kostar 30 000 kronor är hon sjukskriven på sitt andra år. Det kostar 400 000 kronor i sjukersättning och produktionsbortfall varje år.''

Herr talman! Jag försökte utveckla min kritik gentemot regeringen och dess bristande satsning på sjukvården rätt utförligt. Bo Holmberg avväpnade kritiken genom att instämma helt och fullt i att det visst finns en klyfta mellan resurser och ambitioner. Det gör det förvisso. Men helt opåverkbar är inte denna klyfta. Även som centerpartister lever vi med verkligheten. Vi kan inte lova hur mycket nya pengar som helst. Men det finns möjligheter även denna höst att göra annorlunda prioriteringar. Jag tog som exempel Ädel-propositionen, i vilken man hostar upp 1 miljard friska svenska kronor till information och utbildning i samband med den fördröjda reformen. Jag påstår faktiskt att som ren välfärdsmaximering skulle de pengarna göra betydligt större verkan i den direkta sjukvården. En miljard är faktiskt mycket pengar även i detta sammanhang. Vi kan också konstatera att trots att larmklockorna har ringt mycket länge om dåligt välfärdsutfall och dålig funktion i ett antal försäkringar, jag tänker främst på arbetsskadeförsäkringen, har det dröjt fram till nu och en, som man säger, av kapitalplacerarna frammanad kris innan man tar tag i en så självskriven fråga. Det finns ett utrymme även om vi är överens om att klyftan mellan ambitioner och resurser alltid kommer att vara bestående. Man kan faktiskt påverka genom politik. Bo Holmberg håller med centern om att vi behöver förnya och slänga en del gamla sanningar över bord. Jag vill gärna ge ett erkännande till många socialdemokratiska landstingspolitiker som i dagarna verkligen gör den här omprövningen. Den går i riktning mot de lösningar som vi i centern har förordat ett antal år. Apropå köer finns det faktiskt inga hermetiskt tillslutna gränser mellan landstingen. Det finns landsting med obefintliga eller mycket korta köer, även till de vanliga höftledsoperationerna. Patienterna är välkomna till de lasaretten. Där menar jag att vi inom dagens system har stora möjligheter att ta bort köerna och få en effektivare resurshushållning.
Herr talman! Bo Holmberg antydde i början av sitt anförande att oppositionen önskar mycket som kostar pengar. Men jag vill påpeka att det i våra reservationer i huvudsak är fråga om att spara in pengar. Vi talar om de enskilda alternativen, där man bevisligen har minskat vårddagskostnaderna. Vi talar om att ta till vara värdefulla resurser när omstruktureringen sker. Vi talar om personförsörjning och personalutveckling. Många reservationer rör förebyggande verksamhet för att minska sjukvårdskostnaderna. Vi tar också upp de grå sjukdomarna. Det är naturligtvis en avvägningsfråga i hur mycket detaljer riksdagen skall gå in. Men här rör det sig om stora grupper, och även detta är i högsta grad en ekonomisk fråga. Här finns stora brister. Vi har en reservation som rör reumatologin. Enligt den expertrapport som kom för några år sedan från socialstyrelsen har ungefär två tredjedelar av patienterna på en allmän mottagning besvär från rörelseapparaten. Finns det brister bör vi som politiker naturligtvis ta upp dem också. Frågan om barn och röster kan tyckas vara liten, men det gäller många barn. Det har i hög grad beröring med barns arbetsmiljö, något som vi i folkpartiet har tagit upp gång på gång. Remissinstanserna säger här att det finns uppenbara brister som ingen är på väg att lösa. Då bör vi naturligtvis föra frågan vidare. Detta måste man ta tag i. Jag håller med om att en debatt om prioritering måste komma till stånd. Men jag själv känner stor vånda för den typ av prioritering som vi skulle kunna bli tvungna att besluta om här i kammaren, att vissa grupper skall få vård och andra inte skall få vård, av ekonomiska skäl. Vi får hoppas att vi får en prioritering inom sjukvården, bland dem som kan väga medicinska åtgärder, administrativa åtgärder och annat mot varandra medan man hela tiden har patienten i centrum, så att effektiviseringen och omorganisationen görs för att den är bra för patienten. Den typen av prioritering skall vi hoppas kommer till stånd. Den debatten skall vi delta i, fastän besluten kanske inte behöver fattas här i kammaren.
Herr talman! Vi talar ekonomi här i dag. Finansministern gick ut i går och sade att vi måste anpassa skattereglerna till EG. Hur skall vi klara det? Det är en skatteanpassning som innebär att skatteintäkterna i vissa fall kommer att minska. Hur skall man då klara socialdemokraternas välfärd? Kan inte detta bli ett problem? Hur har Bo Holmberg tänkt att vi skall klara det?

Herr talman! Jag beklagar att Per Stenmarck tvingas diskutera med mig och inte med socialministern. Nästa gång det här ärendeområdet skall diskuteras i kammaren, skall jag be socialministern komma hit och tillgodose hans önskemål på den punkten. Det är dags att tala om för er moderater, Per Stenmarck, att er svartmålning av den svenska sjukvårdsmodellen inte stämmer med verkligheten. Vi har en hälso och sjukvård som i ett omvärldsperspektiv är mycket framgångsrik. Visst finns det brister, men dessa skall angripas med sans och måtta samt realism utifrån rådande verklighet. Men det gör inte ni moderater. Dessutom kan inte ni moderater ge ett innehåll åt ert alternativ. Ni föreslår ett försäkringssystem som ni inte kan beskriva och som ni inte vet hur ni skall finansiera. Vad ni vill göra stämmer inte överens med de kommande skattesänkningarna. Inte heller vet ni hur ert försäkringssystem skall betalas i förhållande till konkurrerande system. Ni går ut oerhört hårt och kritiserar den svenska hälso och sjukvårdsmodellen, som har byggts upp genom åren, som har substans och som har visat upp resultat. Då måste ni också anstränga er litet mer när det gäller att beskriva ert eget alternativ. Det finns också en annan sak som Per Stenmarck kan fundera över. Var och en som har pengar i sin hand kan säga så här: Nu uppsöker jag just den kirurgen, eftersom det lär vara så trevligt att bli behandlad av honom på Karolinska sjukhuset. Fru Persson i Linköping säger på samma sätt att hon uppsöker en viss gynekolog där för att han verkar vara så bra. Man behöver inte tänka länge för att förstå att en sådan ordning för med sig en sorts valfrihetsköer à la moderaterna. Det är inte så enkelt som att bara dela ut någonting och därmed säga att man tar bort köerna. Var och en förstår att det inte fungerar så. Per Stenmarck säger också att jag inte har ett eget alternativ. Visst har jag det. Vi har en välfärdsmodell som jag försvarar. Inom den pågår mycket utvecklingsarbete. Jag deltog nyligen i en konferens på temat ''Att växa i välfärd''. Där redovisades den forskning som bedrivits kring hälsotillståndet bland gamla människor i Göteborg. Den sjukdomspuckel som tidigare fanns bland människor mellan 60 och 70 år hade förskjutits uppåt till åldrarna 70--80 år. Vi har inte bara lagt fler år till livet utan också ett friskare liv till åren. Medelvårdstiderna har gått ned mycket inom psykiatrin, och vi kan visa upp en rad andra framgångar inom vården. När Per Stenmarck säger att inget pågår inom hälso och sjukvården, beror det på att han och andra moderater inte är intresserade av att ta reda på fakta. Ni är bara intresserade av att komma med retoriska påståenden mot den nuvarande ordningen.
Herr talman! Låt mig inleda med att säga att det är utomordentligt givande att diskutera inte bara med socialministern utan också med Bo Holmberg. De alternativ som Bo Holmberg talar för är de alternativ som finns i dag. Det har han alldeles nyss själv talat om, och det är en utomordentligt intressant upplysning. Bo Holmberg påstår vidare att jag svartmålar den svenska sjukvårdsmodellen. Men svartmålningen i min senaste replik kommer från Aftonbladet och inte från moderata samlingspartiet. Låt mig ställa en direkt fråga: Är Bo Holmberg beredd att medverka till att privata alternativ inom sjukvården får verka på lika villkor? Så är det inte i dag, men så kan det bli med vår försäkringsmodell. Därmed skulle det vara möjligt att lösa en stor del av de problem som nu finns inom sjukvården. I Aftonbladets ledare den 6 november står det så här: ''Det finns 10 000 som Kerstin i Sverige. Det är ett makabert slöseri av människor och pengar. - - Sjukvårdskrisen som varit ett storstadsfenomen hotar att sprida sig. - - En sjukförsäkring där pengarna används rationellt är ett nödvändigt uppbrott.'' Det är med andra ord inte enbart vi moderater som talar om systemfelen i den svenska sjukvården av i dag. Systemfelen är större än så. Kerstin fick ingen operation för sina utslitna leder. En känd skådespelare hade råd att lägga upp 100 000 kr. på bordet för att få en ny höftled. Så är det med den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken. Den som har pengar och kan betala för sig ytterligare en gång, förutom landstingsskatt och sjukförsäkring, klarar sig alltid bra. Den som inga pengar har får klara sig bäst den kan. När Bo Holmberg talar om de påstådda höga kostnaderna i vår moderata modell, tänk då på allt som kan sparas i sammanhanget! Det blir färre sjukdagar och färre förtidspensioneringar. De senare har blivit alldeles på tok för många på grund av att människor inte har kunnat få vård i tid. Det kostar sannolikt miljardtals kronor varje år.
Herr talman! Hur tror herr Stenmarck att det kommer att gå för Kerstin, vars situation beskrivs i nämnda artikel i Aftonbladet? Hur kommer det att gå för henne i det moderata systemet i Sverige, om olyckan skulle vara framme och det blev ett sådant? Hur går det för henne och andra när ni brandskattar samhällets finanser på 200 miljarder kronor? Om 200 miljarder kronor försvinner ur sjukvården, hur skall man då ha råd att låta Kerstin genomgå en operation? Vem skall hjälpa henne att få vård på samma sätt som välbeställda kan få det? Jag tycker att moderaterna skall ställa sig dessa frågor när de har så stora bekymmer med det nuvarande sjukvårdssystemet och vill få till stånd ett systemskifte. Visst finns det brister i den svenska hälso och sjukvården. En av dem angrips speciellt, nämligen att man inte ser något samband mellan sjukförsäkringen och hälso och sjukvården. Öppningar på det området presenteras i regeringens skrivelse. När köer uppstår angrips dessa och kan kortas ned. Inom vår hälso och sjukvård kommer vi alltid att få uppleva att pengarna inte räcker till för allt som bör göras. Därför kommer vi ständigt att föra diskussioner om vad som skall prioriteras. Per Stenmarck! Hälso och sjukvården i Sverige ser inte ut på samma sätt som den såg ut för fem eller tio år sedan. Inte heller kommer hälso och sjukvården om fem år att se ut på samma sätt som i dag. Vad som skiljer moderaterna från socialdemokraterna är att vi moderater vill få till stånd ett systemskifte i välfärdsmodellen. Vi vill inte ha ert system.

Herr talman! I den moderata sjukvården kommer Kerstin att tillsammans med sin egen läkare välja det sjukhus där hon får vården bäst och billigast. Vården kommer att finansieras via den försäkring som hon är ansluten till. Sjukvården diskuteras i dag över hela världen. Det är inte unikt för oss i Sverige att sjukvårdskostnaderna rusar i väg. Det står helt klart att vi försöker hitta finansieringssystem som är effektivare än dagens. Vi moderater har fastnat för en allmän, obligatorisk och individuell försäkring. Det är den lösning som de flesta har funnit vara bäst när det gäller att skapa effektivitet och inte produktivitet i sjukvården. Det är på det sättet som vi skall frigöra resurser. Jag anser personligen att det skulle vara mycket bra att förstärka detta system med ett capiteringssystem för öppenvården samt ett köparsäljarförhållande mellan öppenvården, som gärna får vara privat, och sjukhusvården för att öka kostnadspressen och effektiviteten. Problemet med det generella kösystemet är att det är hemmagjort. Konsumtionen av sjukvård beror på fyra faktorer, nämligen behovet, priset, avståndet och utbudet. De första tre faktorerna har man gjort till en nullitet i Sverige. Man har styrt utbudet eftersom pengarna inte räcker till allt. Att styra utbudet är att styra med köer. Då är det inte heller så konstigt att det blir köer. Jag tror att man skall använda ett capiteringssystem på samma sätt som i Danmark, nämligen att låta människor betala per år i stället för per besök. Det för med sig mycket mer förebyggande vård och färre besök. Det är ett sätt att frigöra resurser för angelägna ändamål. Sedan har socialdemokraterna gjort alldeles egna köer också. De mest omskrivna och omtalade köerna, till höft och starroperationer, är prevalensköer, sådana köer som uppstår när man kommer med en ny teknik och folk som har behövt operationen i fem, tio, femton eller tjugo år plötsligt kan opereras. Då rusar alla och ställer sig i kö. Om man nu inte kan tänka sig att använda okonventionella metoder eller i varje fall är väldigt långsam med att tillgripa dem, motsätter sig att man hyr ut operationssalar, motsätter sig privata lösningar, då bevarar man de här köerna. Det är inte något konstigt med det. Man har dem där, och man har lyckats ganska bra med att ha de köerna kvar. Apropå öppen och sluten vård, har ni tänkt på för resten att det som karakteriserar slutenvården är att den alltid är öppen och att det som karakteriserar öppenvården är att den för det mesta är stängd? Jag vill egentligen i det här inlägget prata om reservation 6 och bekymren med R-listan. Det andra har jag pratat om så många gånger. I 9 § hälso och sjukvårdslagen talas om samverkansskyldighet mellan landstingen. Detta har vållat, i den utformning det har fått, en massa bekymmer. För det första är det styrningen. Landstingen ger ut sin R-lista årligen och bestämmer då vem som får stå för den mest kvalificerade vården i landet. Sista gången jag deltog i en sådan landstingsöverläggning som representant för Malmö meddelade handläggaren på Landstingsförbundet att man hade en fast princip för att bestämma var den högspecialiserade vården skulle ligga. Om det fanns något regionsjukhus som låg långt före alla andra, lade man verksamheten där, annars valde man Stockholm eller möjligen Göteborg. Det tycker jag är en oacceptabel styrning av sjukvården som Landstingsförbundet bedriver. För det andra är det fördröjningsproblematiken. Listan fördröjer utvecklingen genom att den förhindrar att ny teknik tas i bruk när den är mogen att tas i bruk. Det mest flagranta exemplet tycker jag är njurstenskrossen. Den specialiteten gavs till Linköping, som köpte en dyr kross, där patienten var tvungen att ligga i ett badkar. Den kostade 16 miljoner, och sedan var det bara Linköping som fick krossa njursten. Men samtidigt kom det små nätta och behändiga maskiner som såg ut som en liten gås ungefär. De kostade ett par miljoner och kunde användas på vilket länslasarett som helst. Men R-listan förhindrade i något år att man kunde få ut den här tekniken till sjukhusen. Det var inte bra för vare sig patienterna eller utvecklingen av njursjukvården. Det finns andra sådana exempel på att R-listan fördröjer utvecklingen och spridningen av ny teknik på ett ganska olyckligt sätt. Sedan är det också så att listan har begränsande effekt. Utveckling och forskning begränsas till några få centra, och det är de centra som var bra när man började med att lägga specialiteten där. Men politiska majoritetsbeslut avgör var den här utvecklingen skall få ske, och nya och bättre centra har väldigt svårt att växa upp vid sidan av de gamla. Det tyngsta skälet för R-listan var ekonomin, och det byggdes upp när man i färskt minne hade alla dessa dialysmaskiner som stod på sjukhusvindar över hela Sverige och som köptes in på den tiden då man hade gott om pengar och skulle köpa allt som var skojigt. Jag tror att vi kan bortse från det, för vi har -- precis som den här debatten har speglat -- inte längre den glada köpentusiasmen ute i landstingen, utan de vänder på slantarna. Jag tror att vi lugnt kan bortse från den köphysterin. De ekonomiska begränsningarna är ganska hårda. Däremot tror jag att om man kan få en friare prissättning på åtgärder, skulle man kunna få en priskonkurrens som skulle vara hälsosam. Till högspecialiserad vård remitteras de som har utretts på sitt länslasarett och har bedömts behöva den högspecialiserade vården. Jag är övertygad om att klinikledningarna på länslasaretten alldeles utomordentligt väl vet var de får vården både bäst och billigast på klinikerna i landet och för den delen utomlands. Jag tror att de vet det bättre än politikerna som sitter och gör R-listan i Därför tror jag att de väl så bra kan finna vart patienten skall skickas utan vare sig regler eller pekpinnar. Och för patienten innebär, som sagt, den här listan en begränsning av vart han får komma, precis som hela regionvårdssystemet gör. Jag tycker att den här regleringen har överlevt sig själv och att den hindrar både en effektiv utveckling av vården och en reell valfrihet. Jag skall inte yrka bifall till reservation 6, för jag vill inte besvära med en votering, men jag vill ha de här synpunkterna lagda till kammarens protokoll. Däremot vill jag yrka bifall till reservation 3 med hänvisning till vad jag sade i inledningen och mot bakgrund av finansieringsdebatten, inte minst eftersom bifall har yrkats till reservation 2 och vi önskar få de båda reservationerna ställda mot varandra.
Herr talman! Låt mig bara göra en kort kommentar till Bertil Perssons inlägg. Jag har hört den där vitsen från sjukhusdoktorer gentemot primärvårdsdoktorer tidigare. Då har den använts som argument för att inte bygga ut primärvården. Jag hoppas att Bertil Persson inte har den uppfattningen att vi inte skulle behöva en primärvård, så att det var av det skälet han använde ordleken. Bara några ord om R-listan. Bertil Persson är oroad över att vi inte tillräckligt snabbt kan få in ny teknik och ny teknologi i svensk sjukvård, men jag tror inte att det är huvudproblemet. Det har kommit in ny teknik i sådan rasande fart att varken ekonomer eller politiker har hunnit med. Så jag är inte ett dugg orolig för att ny teknik inte tillräckligt snabbt skulle komma in i sjukvården. Däremot blir jag oroad om ekonomer och politiker inte får vara med och göra en bedömning. Att det finns skäl att diskutera formerna för en R-lista för framtiden kan jag förstå, Bertil Persson, men jag anser att någon form av rikstänkande kring riksspecialiteterna kan behövas även för framtiden. Hur gör Bertil Persson i ett läge där man, om olyckan mot förmodan skulle vara framme och det även framgent skulle bli på det sättet, att ny teknologi införs och nya riksspecialiteter inrättas, så att vi får för många? Det är ju känt inom den avancerade barnkirurgin t.ex., där vi har fått fyra och skulle behöva två. Kommer Bertil Persson som läkare till professionen att säga till sina kompisar från de här ställena att det där skall de lägga ned? Knappast, politikerna har problemet. Någon form av R-lista för information och även för styrning av de nya resurserna tror jag behövs också framöver. Nu vet jag att det förs en diskussion mellan Landstingsförbundet, landstingen och socialstyrelsen om formerna för R-listan, och jag har gott hopp om att man skall komma fram till en ordning som kan fungera bättre än den vi har i dag.
Herr talman! När det gäller primärvården vill jag säga att jag gärna ser den privatiserad i mycket större omfattning. Däremot, eftersom jag personligen vill ha dem som de som släpper in pengarna i sjukvårdssystemet, tror jag att Bo Holmberg kan vara ganska lugn för att jag inte vill komma åt husläkarsystemet eller egenläkarsystemet. Tar man bort R-listan, är det ingen fara att den blir för stor eller för lång eller någonting sådant. Jag tycker att R-listan är hämmande, inte för etablerandet av ny teknik, för det lyckas man alltid med, utan för att i tid sprida den nya tekniken. Listan skapar också svårigheter för nya centra att komma i gång. Jag tror att styrningen av patienterna till dem som är bäst sker bäst utan regler.

Herr talman! I betänkandet behandlas ett antal motioner som samtliga rör kulturmiljöfrågor. Förslagen i motionerna tar upp olika stödinsatser för bevarande av kulturmiljöer inom såväl industri-, gruv som stadsmiljöer. Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag, samt även den reservation som fogats till betänkandet, med den huvudsakliga motiveringen att regeringen tillkallat en särskild utredare. Denne skall se över möjligheterna att skapa förbättrade förutsättningar för bevarande av värdefulla byggnader och miljöer och då särskilt uppmärksamma herrgårdar och industriminnen. Utredaren har också frihet att lämna förslag över hela det kulturmiljövårdande fältet. Herr talman! Jag vill nu övergå till att kommentera den reservation som finns fogad till detta betänkande. Jag har inte för avsikt att redogöra för utskottets utomordentliga redovisning av vad som just nu sker på det område som reservationen berör. Det kan vi alla läsa på s. 10 och 11 i betänkandet. Möjligen kan det vara av värde att upprepa vad riksantikvarieämbetet nu är i färd med att göra på detta område, nämligen att genomföra ett projekt som handlar om samhällsplanering, stadsbyggande och de ekonomiska villkoren för bevarande. Projektet syftar, som Stina Gustavsson också säger, till att finna en form för att budgetera och finansiera en verksamhet för bevarandeplaneringen. Projektet skall genomföras under åren 1991 och 1992 i nära samverkan med de myndigheter och organisationer som berörs. Herr talman! Med detta som bakgrund konstaterar jag, liksom utskottet, att reservationen inte bör föranleda någon åtgärd. Den är ju redan i princip tillgodosedd, även om Stina Gustavsson tycker att vi skall göra ett speciellt uttalande. Det tycker inte utskottsmajoriteten är nödvändigt i detta sammanhang, eftersom det finns så många aktiviteter på det här området just nu. Stina Gustavsson pekar också på plan och bygglagens möjligheter att hantera detta på ett bra sätt. Motionen, som ligger till grund för den här centerreservationen, upplevs nog litet i otakt med riksantikvarieämbetets ambitioner. Kanske är det litet av att slänga in jästen när brödbaket redan är avslutat. Men jag tycker att vi skall observera att man förutsätter att riksantikvarieämbetet har alla nödvändiga ingredienser med i sitt projekt, så att vi alla kan se fram emot ett bra resultat. Med dessa kommentarer yrkar jag bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 5 och avslag på reservationen.

Herr talman! Vi är ett par miljöpartister som återkommer till den kontroversiella frågan om riktigheten av att återbörda vissa kulturskatter till ursprungsländerna om det finns önskemål om detta i dessa länder, eller om det finns andra skäl som talar för en sådan utförsel av svenska kulturskatter. Sådana önskemål har faktiskt presenterats i början av året. Det ena uttrycktes i ett tal som president Havel höll inför det tjeckiska parlamentet. Jag vill passa på tillfället att rätta till en felaktighet i min motion som också påpekas i betänkandet på s. 8. Det var inte något krav från president Havel om att återlämna Djävulsbibeln. Jag skall återgå till citatet från talet han höll i det tjeckiska parlamentet den 23 januari 1990. Bl.a. sade han då, vid en redogörelse för vilka utlandskontakter han stod i beredskap att knyta, att han höll på att förhandla om olika utlandsresor inkl. den som skulle ske i maj till Holland och Skandinavien. Han riktade sig till parlamentarikerna och sade: ''Det kan möjligen intressera er att i Sverige, en stat som vi kan lära mycket av inom det sociala fältet, I would like to ask for return of at least a small part of the artcollection which Swedish forces took away from Bohemia during the Thirty Years War''. Det skulle då betyda ungefär: Jag skulle vilja be om att åtminstone en liten del av de konstsamlingar som de svenska trupperna rövade bort under trettioåriga kriget återlämnades. Det är alltså inte fråga om Silverbibeln eller Djävulsbibeln utan konst. Presidenten nämner uttryckligen ordet konstsamlingar. Nu blev ju tyvärr inte besöket av, så jag vet inte om presidentens önskemål har meddelats till den svenska regeringen. Det andra önskemålet gäller Tartuuniversitetets stiftelseurkund. Man har från estnisk sida uttryckt en mer diffus önskan om att originalet, som förvaras i Sverige, borde återlämnas och skickas tillbaka till Tartus eget universitetsbibliotek. Dessa motionskrav väcktes med anledning av den förändrade situation som länderna i Östeuropa befinner sig i sedan Berlinmuren har rivits och liberaliseringen har satt i gång. Det gäller alltså framför allt länder som Tjeckoslovakien och Polen. Dessa nationer letar efter nya identiteter, eller kanske snarare efter äldre identiteter, som gällde före de kommunistiska maktövertagandena. Inte minst inför demokratiseringssträvandena i Östeuropa får kultursektorn en allt större betydelse som hjälp vid återskapandet av den egna nationella identiteten i den internationella solidaritetens namn. Jag kunde själv bevittna den stora betydelse återbördandet av kulturskatter kan ha i samband med överlämnandet av Kungsboken och det s.k. fårbrevet till Färöarna i somras. Det framgår också tydligt av det tacktal Färöarnas vice lagman höll vid mottagandet. ''Vi uppfattar det som ett förtroendebevis för vår kulturpolitik och som ett erkännande av vår nationella integritet'', yttrade Han erinrade också om vilken stor händelse det var när de isländska handskrifterna på sin tid mot all dåvarande internationell praxis blev återbördade till Island. Han menade också att den enda rätta uppfattningen, dvs. att vissa kulturskatter av särskild betydelse -- kulturellt, symboliskt och nationellt -- för resp. folk bör lämnas tillbaka till ursprungslandet, internationellt sett vinner alltmera mark. Återlämnandet bör i fall som åsyftas i våra motioner ske efter en bedömning i varje enskilt fall och, i den internationella solidaritetens namn, med bortseende från vilken betydelse föremålet har för det svenska kulturarvet. Det finns emellertid ett försvårande moment när det gäller de kulturskatter jag syftar på, vilka utgör delar av det svenska kulturarvet. De är nämligen krigsbyte från det 30-åriga krigets tider. Men även om föremålen inte i juridisk mening betraktas som stöldgods, är det uppenbart att en bred allmänhet betraktar krigsbyte, om det så togs för hundratals år sedan, som stöldgods. Sammanfattningsvis anser vi motionärer att regeringen i generös anda bör pröva återlämnandeärenden. Eftersom signalerna från Tjeckoslovakien och Estland inte har haft den styrka som kanske är behövlig i det här sammanhanget, nöjer jag mig med att ställa mig bakom reservationen till detta betänkande. Jag kommer alltså inte att yrka bifall till den.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i kulturutskottets betänkande nr 7. Det finns mycket i det som Kaj Nilsson sade som man kan hålla med om när det gäller kulturens betydelse i samband med att dessa länder söker efter sin nya nationella identitet och i samband med de demokratiseringssträvanden som pågår där. Däremot tror jag inte att vi bäst visar vår solidaritet med andra länder i deras strävan efter demokrati och nationell identitet genom att ge avkall på de intressen som människor i vårt eget land kan ha för vårt kulturarv. Som grund för kulturutskottets ställningstagande ligger uppfattningen att äldre utländska föremål som är av betydelse för vårt nationella kulturarv inte skall föras ut ur landet. Vissa avsteg har som bekant gjorts från den principen. Senast gällde det det exempel som Kaj Nilsson tog upp, med fårbrevet som återfördes till Färörarna. Det beslutet fattades som bekant efter mycket grundliga överväganden av enskila omständigheter i just det ärendet. Samtidigt sade riksdagen att det beslutet inte skall ses som ett tecken på ändrad praxis. Jag tror att det som framför allt gör att vi inte kan enas på den här punkten är att miljöpartiet vill att riksdagen skall ansluta sig till den miljöpartistiska uppfattningen att krigsbyte generellt skall betraktas som stöldgods. Det motsätter vi oss. Det krigsbyte vi här talar om togs för mer än 300 år sedan, och det vore orimligt att försöka tillämpa dagens lagar och nutida rättsuppfattning på det som hände på 1600 Kaj Nilsson nämnde att det var ett fel i hans motion. Det är väl alldeles riktigt, eftersom ett önskemål som framförs i ett tal i parlamentet inte gärna kan betraktas som en begäran om ett återlämnande. Det har alltså ännu inte kommit någon begäran om något återlämnande. Om det kommer en sådan skall den naturligtvis prövas mot bakgrund av alla kända fakta, både för och emot. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill gärna uppehålla mig litet vid vad Sylvia Pettersson säger om att man gör avkall på det svenska kulturarvet. Det kan väl vara värt någon minut att granska innehållet i det. I det här fallet bygger detta kulturarv alltså i stor utsträckning på krigsbyte. Stormaktstidens Sverige verkligen trängtade efter handfasta manifestationer på landets storhet. Svenskarnas självkänsla skulle stärkas med konst och historiska stordåd. Det var ju t.o.m. så på 1600-talet att ledande kulturpersoner kunde förklara att Sverige var jordens äldsta rike. Det gjorde t.ex. Olof Rudbäck d. ä. I ett sådant kulturklimat satt heller inte erövrandet av dyrbara konstföremål illa. Vi har hört att man befarar att nästan hela det svenska kulturarvet kommer att försvinna om man börjar röra det. Jag försöker alltså få i gång en debatt om vad kulturarvet egentligen kan innehålla. Vi har nyligen i utskottet haft besök av de statliga museicheferna angående registreringen av sådana föremål. De vet inte riktigt alla gånger var dessa föremål är. Det uttrycktes vid detta besök faktiskt önskemål om att politikerna skulle ta ett ordentligt grepp om denna fråga. Vad vill vi bevara, vad vill vi ha i våra museer? Åtminstone en av företrädarna för museerna uttryckte detta önskemål. Frågan är alltså om det är så självklart att bara hänvisa till att detta är krigsbyte, att det finns i svenskt förvar, att vi därmed till varje pris skall bevara det och att vi alltså inte kan göra några som helst eftergifter. Sylvia Pettersson nämnde att president Havel framförde sitt önskemål i ett tal. Men syftet med ett återbördande är ju att det skall vara en gest just inför den utveckling som sker i dessa länder. Och jag tycker nog att vi skulle kunna ha råd att någon gång vara generösa och visa det genom att återbörda någon kulturskatt. I detta fall skulle det kunna vara fråga om ett konstföremål, en liten del av en konstsamling som en gång har hört hemma i
Herr talman! Vi kan någon gång vara generösa, säger Kaj Nilsson, och det är klart att vi kan vara det. Men jag tycker inte att man kan vara så generös att man betraktar ett önskemål som en begäran om återlämnande. Vi har sagt att om det kommer en begäran skall den behandlas. Men vi kan inte gärna behandla ett önskemål. Sedan till diskussionen om att ge avkall på de intressen som människor i Sverige kan ha. Det står faktiskt i miljöpartiets reservation att ett återlämnande visserligen skall ske efter bedömning i varje enskilt fall, men det står också att återlämnandet bör ske ''med bortseende från vilken betydelse föremålet har för det svenska kulturarvet''. Att man generellt skulle uttala en sådan sak är något som jag vill vända mig emot. Likaså är det helt och hållet fel att generellt påstå att krigsbyte är att betrakta som stöldgods. Detta hänger samman med att vi i dag får lov att tillämpa de lagar och den rättsuppfattning som gäller i dag på det som sker i dag. Vi kan inte på detta enkla sätt betrakta tillvaron på 1600-talet genom dagens glasögon, vilket Kaj Nilsson försöker göra.

Herr talman! Kammaren behandlar nu åter igen ett betänkande från jordbruksutskottet enligt principen om förenklad behandling, som vi använt några gånger. Utskottet har beroende på den höga arbetsbelastningen kommit överens om att i princip endast behandla fristående motioner en gång per mandatperiod, men att detta också skall ge möjlighet till en fördjupad behandling vid något tillfälle. Jordbruksutskottet lägger därför fram ett enigt betänkande, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Detta är i princip ett likadant betänkande som det föregående, och jag kan egentligen upprepa vad jag sade alldeles nyss. Men det finns skäl att för kammaren anmäla en avvikelse i detta betänkande. Utskottet har, som jag nämnde i mitt tidigare anförande, kommit överens om och varit eniga om denna handläggning, eftersom den egentligen innebär en inskränkning i den normala gången i riksdagen. Förfarandet bygger på att alla är överens om att hantera frågan på detta sätt, och det har också alla varit. Ingen har reserverat sig. Till detta betänkande har fogats ett antal särskilda yttranden. Från miljöpartiet har lämnats ett särskilt yttrande på nära 30 sidor, som egentligen innehåller text som mer vore lämpad för en reservation. Jag finner skäl att ta upp detta i kammaren, eftersom vi fört en diskussion om detta också i utskottet. På detta sätt förtar man något av den tankegång som låg bakom den förenklade hanteringen. Detta kommer egentligen att innebära att de andra partierna inte kan nöja sig med denna behandling, eftersom det då blir ojämnt. Det kan leda till att utskottet måste gå tillbaks till det gamla systemet, dvs. att behandla alla motioner varje år. Då kommer vi i ett arbetsläge som leder till att det blir en bristfällig behandling. Vi får heller inte utrymme för den fördjupade behandling som är nödvändig om vi skall tränga in i dessa ofta mycket komplexa frågor. Jag hoppas att miljöpartiet framgent skall förstå att detta är ett sätt att hantera ett besvärligt läge, och att vi därför fortsatt kan komma överens utan att få denna typ av särskilda yttranden i betänkandena. Utskottet har nu inte vägrat miljöpartiet att skriva dessa särskilda yttranden, men detta måste tas upp till debatt vid ett kommande tillfälle.

Herr talman! Vi har fört denna debatt, precis som Karl Erik Olsson sade, i utskottet. Den var naturligtvis föranledd av att miljöpartiet hade avgivit ett särskilt yttrande som övriga medlemmar av utskottet ansåg alltför omfattande. Såvitt jag vet sade vi i utskottet inte någonting om att man inte fick ha med en text när vi diskuterade hur vi skulle hantera ärendet. Det utskottet betstämde om var en förenklad hantering i utskottet, och det har vi också haft. De olika partierna har också avlämnat yttranden. Miljöpartiet valde i det här fallet att inte driva frågan om en behandling. I stället valde vi att lägga fram ett särskilt yttrande för att vår uppfattning skulle komma med, enligt alla gängse regler och enligt de demokratiska arbetsformer och möjligheter som finns i riksdagen. Miljöpartiet valde att foga denna text till betänkandet för att den på så vis skulle komma med i trycket. Vi anser att detta är vår demokratiska rättighet. Är det så, att utskottet anser att detta är för mycket text eller att det skall vara en annan hantering, kan vi ta upp detta till diskussion. Men i detta läge hade utskottet inte beslutat någonting om hur långa yttrandena fick vara eller inte vara.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi inte hade diskuterat yttrandenas längd, och det är också därför som jordbruksutskottet har accepterat detta förfarande denna gång. När det gäller det Marianne Samuelsson sade, vill jag gärna understryka att miljöpartiet och alla andra partier naturligtvis har rätt att ta upp sina motioner och få dem behandlade på det traditionella sätt på vilket de skall behandlas i riksdagen. Det är inte detta det gäller. När vi börjar diskutera en eventuell förenklad behandling av ett ärende är det dock angeläget att vi från början kommer överens om tagen, så att det inte blir på det här sättet. Då kommer denna möjlighet för oss utskottet att klara av vår arbetssituation att tas i från oss.
Herr talman! Det blir i så fall ett nytt och komplicerat sätt att hantera det hela. I stället för att diskutera motionerna skall vi i utskottet diskutera de särskilda yttranden som skall avges och i förväg bestämma hur långa de får vara och vad de skall innehålla. Då har man verkligen inte rationaliserat arbetet i utskottet. Det är precis detta som miljöpartiet har gjort. Vi har förenklat arbetet i utskottet. Det finns en text fogad till betänkandet. Den som vill läsa texten kan göra det. Den som känner med sig att det inte finns tid eller intresse för att läsa detta, kan helt enkelt strunta i det. Miljöpartiet har inte krävt någon som helst sakbehandling av detta yttrande.
Herr talman! Detta är en litet ovanlig debatt i kammaren, eftersom den handlar om riksdagens arbetsformer. Utskottet har gjort ett avsteg från riksdagsordningen för att klara av en situation som vi kanske annars inte hade klarat av. Utskottet har gjort detta för att kunna hantera alla de förslag som kommer till utskottet på ett något så när vettigt sätt åtminstone en gång per mandatperiod. Jag utgår ifrån att riksdagen kommer att närmare överväga vilka sätt riksdagen skall arbeta på. Jag vill avslutningsvis än en gång understryka att det är mycket nödvändigt att en överenskommelse bygger på samförstånd. Den behöver inte vara detaljerad, men den skall inte heller leda fram till att något parti markant avviker från de andra. Då finns inte den grundläggande demokratiska jämställdheten i detta sätt att arbeta.
Herr talman! Det är precis därför som vi har valt den här modellen. Miljöpartiet vill inte att utskottet skall belastas ytterligare, utan att utskottet skall hinna sakbehandla de frågor som vi har ansett särskilt viktiga. Jag kan inte se att detta är en form som strider mot det vi har kommit överens om. Jag anser att detta är en till synes mycket enkel och bra arbetsform, om utskottet nu inte har tid att behandla alla frågor. Jag anser att det borde vara självklart att arbetsbelastningen för utskotten inte är så snedvriden som den är i dag, när man i vissa utskott inte hinner med alls, medan andra utskott kanske inte ens behöver sammanträda varje gång det är sammanträdestid. Jag anser att vi behöver ha ett särskilt miljöutskott som tar sig an just miljöfrågorna för att kanske underlätta arbetet.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag yrkar bifall till utskottets hemställan i jordbruksutskottets enhälliga betänkande om buller. Till grund för det ligger två folkpartimotioner, av två årgångar. Metoden att slå ihop två årgångar av motioner och behandla dem samtidigt visade sig i det här fallet vara framgångsrik. Det är helt uppenbart att buller är ett försummat miljöproblem och att rätten till tystnad måste hävdas med långt större kraft än hittills. Man skulle kunna använda uttrycket: Stjäl inte tystnaden från dina medmänniskor! I dag får många människor sin hälsa skadad av buller i omgivningen -- på arbetet, i bostaden. Det är alldeles uppenbart att det behövs ett samlat handlingsprogram mot alla typer av buller, både i den yttre miljön och i den inre miljön, exempelvis i bostäder. Det mesta av bullret kommer från trafiken. Där finns en mycket tydlig ambition att minska bullret från motorer, från själva fordonet. Däremot har man hittills inte gjort så mycket åt det buller som nu alltmer börjar dominera, nämligen det som uppstår vid kontakt mellan däck och vägbana när en bil rör sig. En intressant utvecklingsmöjlighet är att pulvrisera gamla bildäck och använda dem som en del av vägbeläggningen och därmed bli av med ett avfallsproblem samtidigt som man på ett tydligt sätt får ned bullernivån. Vi möter buller i många olika sammanhang i samhället. Det kan vara t.ex. i form av bakgrundsmusik i olika sammanhang, något som människor med nedsatt hörsel upplever som mycket besvärande, därför att det minskar deras förmåga att urskilja de ljud de vill urskilja. Det kan vidare vara dåligt isolerade väggar i bostäder eller störande fläktar på arbetsplatser. Hur många är vi inte som har upplevt att den skönaste stunden en arbetsdag är när man sitter kvar en stund på eftermiddagen och plötsligt upplever att det hände någonting. Vad var det som hände? Jo, fläktsystemet stängdes av i arbetslokalen. Det upplever man som en form av mental lättnad. Det är alltså klarlagt att buller påverkar människor på ett sätt som innebär ohälsa. Man uppskattar att över tre miljoner svenskar i sina bostäder är utsatta för ett kraftigare buller än vad som är önskvärt. Mer än en miljon beräknas vara mycket störda. Till den bilden kommer att över en miljon människor i Sverige har nedsatt hörsel och därför har särskilda problem med buller och dålig akustik. Ett annat bekymmer är de elektroniska hjälpmedel som i synnerhet den unga generationen använder för att tillgodogöra sig musik, varvid bullernivån ibland är så hög att man kan befara att en folksjukdom för den nu unga generationen så småningom kommer att bli nedsatt hörsel. Mot den här bakgrunden är det naturligtvis utomordentligt bra att ett enigt utskott nu framför som sin mening att en samlad aktionsplan mot buller skyndsamt skall föreläggas riksdagen och att det kravet nu skall ges regeringen till känna. Den litet märkliga situationen råder att det underlag som finns för åtgärder mot trafikbuller i allt väsentligt är trafikbullerutredningens förslag från 1974, som ännu inte är genomförda. Naturvårdsverket har för åtskilliga år sedan fört fram förslag om att man skall genomföra dem. Orsaken är naturligtvis att det blir för höga kostnader att vidta aktiva åtgärder emot buller. Är det då bättre att riskera hundratusentals, kanske miljontals människors välfärd? Den är faktiskt mer värd än pengar.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

Herr talman! Jag kan instämma i det som Sören Norrby här har sagt. De problem som bullret skapar i samhället och för människor var utgångspunkten för de diskussioner vi hade i utskottet, och det var de som gjorde att vi blev eniga. Som Sören Norrby sade är det folkpartimotioner som ligger till grund för betänkandet, men från centerpartiets sida har vi flera gånger motionerat om bullerproblemen. När vi behandlade den stora propositionen våren 1988 förelåg motioner och även reservationer från centerpartiet. Den gången var vi ensamma om att kräva hårdare tag och litet mer framåtsyftande åtgärder. Den gången hänvisade vi även till trafikbullerutredningen, som Sören Norrby talade om. Men jag kanske skall komplettera Sören Norrbys uppgifter litet: Den borgerliga regeringen vidtog på sin tid vissa åtgärder med anledning av trafikbullerutredningen, men en hel del återstod att göra, och det har sedan inte blivit gjort. Det är mycket angeläget att det kommer till stånd. Det är många olika typer av buller som det är fråga om. Jag tänker inte minst på det låga buller som finns på arbetsplatser och kanske även i hemmen från fläkter och även på andra ljud från olika typer av maskiner som bullrar. Trots att vi kanske inte ens hör det sliter det med stor säkerhet på oss på olika sätt. Sådant måste vi ta större hänsyn till. Sedan är det naturligtvis trafikbullret. Jag var i förra veckan på ett opinionsmöte i Märsta mot utbyggnaden av en tredje bana på Arlanda. Där talade människor om hur störda och irriterade de var på bullret. Det har ökat undan för undan. Det är inte bara fråga om vilken nivå bullret ligger på -- det är också fråga om hur ofta man störs. Det är en kombination av tätheten på störningarna och bullrets nivå som är avgörande. I det fallet hade tätheten ökat. De bullermattor som man ursprungligen hade är nu betydligt bredare och innefattar en hel del av bebyggelsen. Efter hand som man bygger ut en sådan flygplats blir situationen värre för människorna. Det här ger anledning till ett par krav. Ett av dem är: När man planerar ett samhälle måste man ta hänsyn till det här och inte släppa fram byggnation för nära bullrande industrier eller bullrande trafikplatser, eftersom man med säkerhet vet att människor kommer att störas. Ett annat krav är att trafikpolitiken måste förändras. Det är klart att om vi såg till att vi hade kollektiva transportmedel, t.ex. bättre tågförbindelser mellan Göteborg och Stockholm, skulle bekymren på Arlanda inte bli riktigt vad de är. Det gäller även andra flygplatser. En trafikpolitik som utgår från att man skall ha så litet störningar som möjligt ger också människor bättre förutsättningar att leva ett lugnt liv. Bullerskadorna är stora, och många människor är bullerskadade. Det är angeläget att vi ser till att kommande generationer inte drabbas av sådana hörselskador som vi något äldre ofta har. Jag vill med de här orden yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänker störa Sören Norrbys tystnad ännu en gång. Jag håller med om att det är skönt när det är tyst, men det är kanske bra att det fortfarande inte är helt tyst här i kammaren, även om det ibland är litet för tyst enligt min uppfattning. Buller är ett stort och växande miljöproblem. För närvarande höjs bullernivån årligen, vilket innebär att man beräknar att bullret kommer att ha fördubblats på tio år om det fortsätter som i dag. Över tre miljoner svenskar lever under dagtid i en miljö som har en bullernivå som överskrider De källor som mest bidrar till dagens samhällsbuller är väg-, tåg och flygtrafik, industrin samt byggnadsarbeten. Även buller i lägenheter utgör en stor störningskälla beroende på det ventilationssystem, de tvättmaskiner, de centrifuger och de olika hushållsmaskiner som används. Det måste vidtas kraftfulla åtgärder för att minska bullret. För att detta mål skall kunna uppnås måste man ha en plattform att utgå ifrån. I dag finns riktvärden för bullernivån för olika bullerkällor. För en del källor, som t.ex. tågtrafik, finns inga bullerriktvärden framtagna. Miljöpartiet de gröna kräver därför att gränsvärden för samtliga bulleremissioner från olika bullerkällor i samhället måste fastställas. Dessa gränsvärden får inte vara högre än andra bulleremissionsgränser någonstans i världen. Med hänsyn till det stora antal människor som dagligen utsätts för störande buller bör en nationell aktionsplan mot buller tas fram på samma sätt som tidigare gjorts beträffande havs och luftföroreningar. Detta krav ställer miljöpartiet i sin motion, som utskottet har behandlat. Det känns därför glädjande att vi i utskottet har enats om att det skall tas fram en aktionsplan beträffande buller. Vi har ju i våra motioner, förutom yrkandet på en aktionsplan, också krävt flera olika särskilda åtgärder. Självfallet kommer vi att även fortsättningsvis att ställa detta krav, men vi hoppas att denna aktionsplan skall innehålla åtgärder som verkligen kan bidra till att förbättra den nuvarande situationen. Om inte situationen blir bättre, kommer vi naturligtvis att återkomma med våra krav. Den här gången har vi valt att inte medverka till att ytterligare öka arbetsbelastningen i utskottet. Vi har inte ens reserverat oss till förmån för våra yrkanden. Därmed är det ett enigt utskott som lägger fram detta betänkande, vilket kommer att underlätta kammararbetet -- någonting som jag antar att många gläds åt. Som sagt, självfallet kommer vi att se fram emot denna aktionsplan, som vi hoppas att snabbt få se på riksdagens bord.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå in i denna debatt, eftersom utskottets betänkande är enigt. Men efter att ha lyssnat till de debatterande känner jag mig ändå frestad att säga några ord. Jag vill börja med att säga att vi socialdemokrater utgår ifrån att det i miljöpropositionen kommer att ingå ett avsnitt om miljöfrågorna. Där kommer man att visa på vilket sätt man avser att driva dessa frågor. Därför har vi socialdemokrater inte så aktivt drivit bullerfrågorna i utskottet, men vi har heller inte reserverat oss, eftersom vi anser att det inte finns någon anledning och att det vore nästan som att slå in öppna dörrar. Det var intressant att lyssna till folkpartiets och centerpartiets företrädare. Folkpartiets Sören Norrby sade att det inte har hänt någonting på bullerfronten sedan någon gång på 70-talet, tror jag att det var. Centerpartiets Lennart Brunander sade att den borgerliga regeringen vidtog vissa åtgärder med anledning av bullerutredningen. Här står två uppgifter mot varandra. Jag kan tyvärr inte säga vem som har rätt. Jag vill göra en ytterligare kommentar till det som Lennart Brunander sade. Han talade om flygtrafiken, annat buller och samhällsplaneringen eller var man kan bo. Det är ganska intressant att höra en centerpartist tala för en samhällsplanering. Jag delar fullständigt den uppfattningen, att samhällena måste planeras så att man undviker buller. Men då måste man komma ihåg att detta i sin tur leder till att kanske får ge avkall på kravet att människor skall få bo precis där de vill. I annat fall uppkommer dessa problem. Det gläder mig att Lennart Brunander och jag är överens om att det behövs en samhällsplanering. Naturvårdsverket och andra myndigheter har utarbetat beräkningsmodeller för väg och tågtrafikbuller. Dessa beräkningsmodeller omarbetades och reviderades 1989. Det talas mycket om flygplan här. Det finns anledning att påpeka att flygplan är indelade i olika bullerkategorier. En del flygplan får inte landa på vissa flygplatser beroende på det alltför störande bullret. Jag kan nämna ett sådant exempel. Den kända artisten Madonna färdades med ett flygplan som skulle landa på Landvetter. Flygplanet hade egentligen inte landningstillstånd, men det fick dispens från landningsförbudet. Det finns alltså vissa restriktioner när det gäller flygplansbuller. Sören Norrby sade att hans analys av varför det inte har hänt någonting beträffande buller går ut på att det blir för dyrt. Man ställer välfärd mot kostnader. Det är ganska intressant att höra en folkpartist tala på det viset och ställa sig frågan om detta är rimligt. Jag tycker att det är bra att man ställer upp på att välfärd kostar och på att välfärd måste få kosta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Margareta Winberg utgår ifrån att miljöpropositionen som aviseras till våren kommer att ta upp bullerfrågorna och att socialdemokraterna i jordbruksutskottet har räknat med detta. Efter detta utskottsbetänkande kommer det att bli fart på miljödepartementet, så att man arbetar fram någonting att visa upp. Jag tror inte att det hade blivit så förfärligt mycket gjort om inte detta betänkande hade lagts fram och varit enigt. Denna enighet innebär att vi i utskottet verkligen inte slår in öppna dörrar, utan att vi i stället lyfter fram bullerfrågorna på ett sätt som inte har skett tidigare. Jag sade i mitt inlägg att mycket av grunden till åtgärder mot trafikbullret finns i trafikbullerutredningens betänkande från 1974. Visst har det hänt mycket sedan dess, både när det gäller åtgärder mot trafikbuller och annat, men fortfarande är buller ett försummat miljöproblem. I folkpartiets miljöpolitik försöker vi att sätta ett pris på miljön för att därigenom kunna lyfta fram miljöfrågorna och välfärdsaspekterna. Miljöförstöringen är i dag det allvarligaste hotet mot mänsklighetens framtid. Och om vi inte kan lösa miljöproblemen så är alla andra framsteg så oändligt ointressanta. Om vi köper vår materiella standard till priset av en miljö där normalt mänskligt liv inte längre är möjligt, då är det priset för högt. Om vi skall komma till rätta med miljöproblemen måste vi tillgripa hela arsenalen av styrmedel och inte bara diskutera enskilda punktåtgärder utan se det hela med litet grand av systemanalys, så att vi ser sambanden mellan olika faktorer. Då är just buller det miljöproblem som vi hittills kanske har ägnat för litet uppmärksamhet. En samlad aktionsplan mot buller innebär att vi parallellställer buller som miljöproblem med de andra stora miljöproblemen för vilka aktionsplanerna håller på att uppdateras.
Herr talman! Margareta Winberg säger att bullerfrågorna ändå skulle ha tagits upp i miljöpropositionen. Det är möjligt, det vet vi ingenting om. Men utsikterna är väl betydligt större nu, och framför allt borde kvaliteten på den proposition som läggs fram bli bättre. Det förutsattes ju redan i jordbruksutskottets betänkande på våren 1988 att regeringen skulle återkomma med förslag till åtgärder. Från centerpartiet trodde vi inte riktigt på det. Därför reserverade vi oss. Och det visade sig ju att vi fick rätt. Det har inte hänt något sedan dess förrän nu då det skall läggas fram en ny proposition. Margareta Winberg blev överraskad över att vi i centerpartiet vill ha en samhällsplanering. Det är ju roligt när man kan överraska folk. Men det borde inte ha varit någon överraskning för Margareta Winberg, eftersom den plan och bygglag som vi har har tagits fram i samarbete mellan socialdemokraterna och centerpartiet. Det borde Margareta Winberg känna till. Planering är alltså något som vi tycker är viktigt, eftersom det är på det sättet som vi tar till vara resurser, skyddar människor och skapar en bättre miljö. Det som sades att människor i huvudsak skall få bo var de vill är något som vi stöttar. Och i ett decentraliserat samhälle finns den möjligheten i mycket stor utsträckning. I ett sådant samhälle störs människor betydligt mindre av bullerproblemen. Det är ju när allt skall förläggas på ett ställe som dessa bekymmer uppstår. I detta sammanhang har kanske Margareta Winberg och jag en del att diskutera.
Herr talman! När jag hör Margareta Winberg i hennes litet trevande formulering av vad miljöpropositionen skall innehålla, ångrar jag faktiskt att jag inte reserverade mig till förmån för hela vår motion. Jag tyckte nämligen att hon lät mycket tveksam när hon sade att ''vi socialdemokrater'' räknar med att det skall bli ett sådant avsnitt i miljöpropositionen till våren. Utskottet däremot säger ju att vi skall ha en aktionsplan och att det skall tas fram en aktionsplan. Då kan man inte säga att man räknar med det. Det är en självklarhet med tanke på det samhällsproblem som buller är i dag att bullerfrågan skall tas upp i miljöpropositionen. Det är inte bara fråga om de specifika problemen med buller från flyg och biltrafik, utan det är också fråga om bullerproblem i bostäder och på arbetsplatser. Det gäller utomhusmiljön, där det inte finns några bullergränser. Jag tror inte heller att det finns några bullergränser för inomhusmiljön. Vi har t.ex. problem med bullret från fläktarna i skolorna, som har diskuterats som ett socialt problem. Man vet inte hur det påverkar våra barn. Jag hoppas att det verkligen blir en aktionsplan som är värd namnet.
Herr talman! Jag vill först till Lennart Brunander säga att jag inte riktigt känner igen hans ord med tanke på att det, när man ute i länen arbetar och diskuterar med centerpartister, inte är lika självklart med en samhällsplanering. Då är det mer människors fria planering som gäller. Jag delar inte heller uppfattningen att man blir mindre störd när man har denna väldigt fria planering. Om man vet att det finns bullerproblem måste man självfallet planera bostadsområden och annat så att människor inte störs. Till Marianne Samuelsson vill jag säga att det är möjligt att jag var för trevande i mitt tidigare inlägg. Men att räkna med eller att anse som självklart är samma sak för mig. Jag kan vara mycket vassare om det är bara det som behövs.
Herr talman! Jag tycker att Margareta Winberg är orättvis mot de centerpartister som finns ute i kommunerna. Jag vet att de lägger ned ett mycket stort arbete på att skapa bra kommuner. I det innefattas också en hel del planering. Men, och det är viktigt, den nya plan och bygglagen som vi ändå var överens om ger möjligheter till en friare planering i glesbebyggda områden. Kommunerna har möjlighet att bestämma det. Det tycker jag är riktigt att de gör. Och det är detta som jag tror att centerpartisterna har tagit chansen att göra ute i dessa kommuner. Det tycker jag inte att man skall belasta dem för, eftersom vi var överens om att så borde kunna ske. Och jag tror också att det är bra.
Herr talman! Jag vet att Margareta Winberg kan vara betydligt vassare i sina formuleringar. Och det var kanske därför som jag studsade till och tyckte att det hon sade lät oroväckande vagt. Jag vill därför bara skicka med en önskan om att Margareta Winberg också är tillräckligt vass att driva dessa frågor i regeringskansliet så att det blir en bra, konkret och innehållsrik aktionsplan mot buller.

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat mig om hur jag ser på att returflaskans marknadsandel stadigt sjunker till förmån för de miljöolämpliga aluminiumburkarna och PET-flaskorna, och om regeringen avser att komma med konkreta förslag som kan leda till att avfallsmängden från dryckesförpackningar minskas. Han har också frågat om regeringen avser att vidta åtgärder som kan garantera fortsatt återvinning av krossglas. Frågorna har föranletts av en planerad nedläggning av glasbruket i Hammar. Det har tydligt framgått av regeringens redovisning av arbetet inom avfallsområdet i årets budgetproposition att det är ett uttalat mål att avfallsmängderna måste minska och att återanvändning och återvinning av material måste öka. Regeringen har även, såväl i årets budgetproposition som i andra sammanhang, tydligt markerat att vi avser att motverka förpackningar som belastar miljön och avfallshanteringen. Det gäller både redan befintliga förpackningssystem och nya produkter. Regeringens arbete med förpackningsfrågor är inriktat på att styra mot resurs och energihushållning samt miljöanpassade materialslag. Den som ger upphov till miljöpåverkan och avfall skall stå för de kostnader som miljöpåverkan och avfallet orsakar. Regeringen har därför i maj i år tillsatt en kommitté med uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder inom förpackningsområdet som främjar retursystem på bekostnad av engångsförpackningar. Som en första del i sitt arbete har utredningen sett över skatten på dryckesförpackningar. Utredningen har jämfört miljöpåverkan från olika typer av dryckesförpackningar varvid de samlade effekterna från hela hanteringskedjan har beaktats. Man konstaterar att från miljösynpunkt är retursystemen med glas, PET-flaska och aluminiumburk överlägsna engångsförpackningar av samma typer av material. Utredaren anser inte att de nuvarande skattesatserna är styrande och gynnar retursystemen nämnvärt, eftersom engångsförpackningarna inte belastas med kostnader för miljöpåverkan tillräckligt mycket. Därför föreslås bl.a. en höjning av skatten på engångsförpackningar. En återfyllnadsbar PET-flaska kommer att introduceras på marknaden i vår. Det är resultatet av en rad överläggningar som jag har haft med bryggarbranschen. För att säkerställa detta kommande retursystem och helt styra bort från engångsflaskan av PET-plast förbereds nu inom miljödepartementet ett förslag till lagreglering om ett återtagningssystem. I och med detta kommer engångsflaskan av PET att försvinna från marknaden. Ytterligare åtgärder kan väntas följa sedan förpackningsutredningen presenterat sitt slutbetänkande den 1 september 1991. Utredningen har bl.a. uttalat att den kommer att granska om skatten på pappförpackningar även skall omfatta de för mjölk. Glas är ett material som lämpar sig väl att återvinna och det finns en verksamhet uppbyggd kring denna återvinning i anslutning till glasbruket i Hammar. Detta är mycket positivt och helt i linje med regeringens mål och intentioner. Jag vill dock påminna om vad jag sade i början, nämligen att det är den som ger upphov till miljöpåverkan och avfall som skall stå för de orsakade kostnaderna. Regeringen följer därför noggrant branschens egna insatser för att trygga framtiden för verksamheten med glasåtervinning. En överläggning mellan företrädare för miljödepartementet och de olika intressenterna, dvs. glasindustrin, bryggerierna och kommunerna, har ägt rum i dagarna. Regeringens uppgift är inte att skapa marknader och detaljreglera. I stället går arbetet ut på att skapa förutsättningar för att alla aktörer skall kunna ta sitt ansvar och samverka för en fungerande marknad. Regeländringar och ekonomiska styrmedel kan utnyttjas för att skapa bättre marknadsförutsättningar. De förändringar i renhållningslagen som riksdagen godkände i våras har exempelvis skapat förutsättningar för en ökad källsortering. Det i sin tur öppnar möjligheter för en ökad återvinning. Glas källsorteras dock till stor del redan. I över 200 av landets kommuner finns det en fungerande glasinsamling. Miljöavgiftsutredningen har föreslagit en avgift på osorterat hushålls och industriavfall. Utredningen föreslår att avgiftsmedlen tillförs en särskild fond. Enligt utredningen är det av största betydelse att marknadsförutsättningarna inom återvinningsbranschen stimuleras, och fonden föreslås därför användas till att stimulera återvinning och utveckling av källsortering. Förslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret på min interpellation. Låt mig börja med det som jag tycker är bra i interpellationssvaret. Regeringen säger att man skall främja retursystem på bekostnad av engångsförpackningar. Detta tycker jag är positivt. Om vi skall minska sophanteringen och det sopberg som finns i dag måste vi komma åt den här branschen. Däremot förstår jag inte riktigt vad som menas med att regeringens uppgift inte är att skapa marknad och detaljreglera. Vidare står det att regeländringar och ekonomiska styrmedel kan utnyttjas för att skapa bättre marknadsförutsättningar. Detta står ju i motsatsförhållande till varandra efter vad jag kan förstå. Ena gången skall man inte detaljreglera och andra gången skall man ha styrmedel som reglerar marknaden. Ett bra sätt vore att styra marknaden bort från PET-flaskan över till återvinningsglas. Det stämmer att glas källsorteras redan i dag. Det är över 200 av landets kommuner som har dessa s.k. glasigloos, där man sorterar glaset. Men vad händer med detta om det enda glasbruk som i dag har återvinning och tar till vara glaset läggs ned? Var hamnar då glaset till slut? Hamnar det på soptippen eller får vi -- på samma sätt som när det gäller returpapper -- ett sopberg av glas? När det gäller miljöavgiftsutredningen står det också i svaret att man skall stimulera återanvändning och källsortering. Hur stimulerar man glasets användning om man lägger ned det enda glasbruk som återvinner glas? Man skriver vidare att PET-flaskan skall kunna återanvändas mellan 15 och 20 gånger. Men vad händer sedan när man har återanvänt den färdigt? Det finns i dag ingen anläggning som kan ta till vara och återanvända den här plasten. Det finns uppgifter om att man skall kunna utnyttja fiberråvaran till att göra andra produkter, men man kan inte göra en ny flaska när man har använt den färdigt. Det finns alltså i dag inte någon anläggning som kan ta till vara och återanvända den här plastflaskan. Det märkliga är att Hammars glasbruk, som ägs av PLM, är med och satsar på den nya PET-flaskan. Så sent som år 1985 byggde man en ny glashytta i Hammars glasbruk. Det skulle inte vara förvånande om man -- i och med att man är det enda glasbruk som tar emot och återvinner glas -- fick statliga bidrag när man gjorde denna stora omorganisation. En annan sak, som egentligen inte berör miljöministern, men som man borde ha med i bilden, är att man ställer 250 arbetare utan arbete i en hårt drabbad kommun som Askersund. På sikt kan detta innebära att regeringen måste gå in med regionalpolitiska åtgärder för att hjälpa Askersunds kommun. Jag tycker att det vore bättre att man försökte stödja återvinningen av returglas. Enligt uppgift som jag har fått från Svenska bryggareföreningen har det nu tagits fram 2 000 provflaskor för testning av den nya PET-flaskans egenskaper vid returanvändning. Ett företag som heter Nordpac har utfört undersökningarna, men resultatet av dessa är hemliga. Frågan är vad som egentligen är hemligt i detta sammanhang. Är det så att det uppkommer utsöndringar som gör att man inte kan återanvända flaskan? Den nya flaskan kan inte tvättas i högre temperatur än 60 grader, men den skall helst tvättas i 58 graders värme. Om man kommer över dessa temperaturer utsöndras det kanske någonting i flaskan som gör att den blir hälsofarlig. Jag har läst Kooperativa förbundets remissvar, där man uttrycker oro för att vissa mjölkprodukter aldrig kommer att kunna användas i PET-flaskan. Frågan är varför man över huvud taget skall införa en ny produkt i vårt land, när vi har ett system med återanvändning av glas. Kan man införa förpackningar hur som helst i landet? Såvitt jag förstått blev miljöministern litet rådlös när hon fick reda på att PET-flaskan för engångsbruk redan hade kommit ut på den svenska marknaden. Frågan är alltså om man fortsättningsvis kan ha ett system där vilken förpackningstyp som helst kan införas.
Fru talman! Jag har haft förmånen att i olika roller få följa förpackningsfrågor i landet under många år, och jag har då på faktagrund kommit fram till delvis andra slutsatser än de som förekommer i den allmänna debatten. En av de slutsatser som jag har dragit är att problemet på förpackningssidan i dag inte är bryggeriförpackningar utan andra förpackningar. Jag har också konstaterat att returglasflaskan, returaluminiumburken och den kommande retur PET-flaskan är ungefär likvärdiga från energi och miljösynpunkt. Det innebär att vi har tre förpackningssystem inom bryggerisektorn vilka uppfyller högt ställda krav. Det är nu konsumenternas efterfrågan som skall styra fördelningen mellan dessa förpackningstyper. Returglasflaskan har därvid hävdat sin ställning väl. Även om den totala försäljningen har ökat har den totala volymen för returglasflaskan inte reducerats påtagligt. Hela returglassystemet är under utveckling, med lättare flaskor, nya drickabackar och investeringar från branschen vilka är i storleksordningen 1 miljard kronor. När det gäller glasförpackningar bör man kanske i stället se mera på Systembolaget, vars glasförpackningar till ungefär 40 % inte går tillbaka. Man skulle kunna införa ett generellt pantsystem för alla Systembolagets flasktyper, oberoende av om de skall återanvändas eller inte. För PET-flaskan finns det återvinningsmöjligheter, både avseende engångsflaskan och den kommande retur-PET-flaskan. Karl-Erik Persson var litet orolig över vad som händer vid tvättning i över 60 graders värme. Det som händer är att flaskan tenderar att börja deformeras på grund av temperaturen. PET är en termoplast, och det gör att man måste ha en ganska låg tvättemperatur. Något som jag har reagerat ganska kraftigt inför är den bedömning som görs av många ansvariga ute i kommunerna att glasinsamlingen egentligen inte lönar sig, men att man gör den för den goda sakens skull. Man kalkylerar då mot resultatgränsen 0 kr. i stället för att kalkylera mot alternativkostnaden, som uppstår om man tar hand om glaset i det vanliga hushållsavfallet. Där ligger förmodligen kostnaden någonstans mellan 300 och 700 kr. per ton. Det är alltså mot den alternativkostnadsgränsen som man skall kalkylera, och då blir glasinsamlingen i kommunerna mycket lönsam. Det är en helhetssyn som jag tycker att vi måste hävda i olika sammanhang. Jag noterar några av punkterna i interpellationssvaret med mycket stor tillfredsställelse, bl.a. uttalandet att regeringens uppgift inte är att skapa marknader och detaljreglera utan i stället att skapa förutsättningar för att alla aktörer skall kunna ta sitt ansvar och samverka för en fungerande marknad. De viktigaste aktörerna är naturligtvis alltid konsumenterna. Det är ju deras efterfrågan som skall styra produktionens inriktning i en marknadsekonomi. Självfallet kan regeländringar och ekonomiska styrmedel utnyttjas också för att skapa bättre marknadsförutsättningar. Det uttalandet tycker jag är mycket bra. Det avgörande för om avfallsåtervinning över huvud taget skall vara något att tänka på i framtiden är att vi skapar marknader för de återvunna råvarorna. Detta har hittills inte klarats på ett tillfredsställande sätt, vilket bl.a. belyses av den aktuella situationen för pappersåtervinningen. Man har inte tryggat den långsiktiga marknaden för denna, och då kan det som nu sker inträffa, dvs. att man i stället för fiberåtervinning får välja energiåtervinning -- något som i och för sig inte behöver vara förkastligt, utan i vissa situationer kan vara bra. Frågan om ett förpackningsglasbruk i Sverige är viktig från en rad utgångspunkter. Här handlar det just om att ha en marknad för det glas som många arbetar mycket ambitiöst med att samla in, med insatser från enskilda människor i hushållen och vidare från kommunernas och den berörda branschens sida. I det sammanhanget är det viktigt att vi på olika sätt skapar en efterfrågan på den returråvara som det insamlade glaset utgör. I det perspektivet är en nedläggning av ett glasbruk en störning, men det behöver inte vara något absolut hinder. Från konkurrenssynpunkt är den marknadsbild som vi har på förpackningssidan inte bra. Där kan möjligen en internationell konkurrens hjälpa oss att få till stånd en litet bättre situation. Totalt upplever jag inte, mot bakgrund av den erfarenhet som jag har, att problemet i dag finns på bryggerisidan. Där ligger man långt framme och har höga ambitioner. Vi skall i stället i förpackningsdebatten inrikta oss på andra sektorer, där det finns väldigt mycket att göra.

Fru talman! Det var Karl-Erik Perssons inlägg som föranledde mig att begära ordet i denna debatt. Karl-Erik Persson efterlyste någon typ av samhällsstöd till PLMs omhändertagande av avfallet. Jag undrar om det är en ny linje som Karl Erik Persson introducerar, innebärande att tillverkare skall föra ut produkter på marknaden medan samhället skall stödja omhändertagandet av avfallet. Är det inte bättre att, som miljöministern har redovisat i sitt svar och även i andra sammanhang hävdat, ansvaret för att ta hand om avfallet ligger på den som för ut en produkt på marknaden? Det är naturligtvis beklagligt att man har aviserat en nedläggning av glasbruket i Hammar och därmed ställer 250 människor utan jobb i en region där det är svårt med annan sysselsättning. Jag förutsätter dock att samma linje som tidigare skall gälla, dvs. att det åligger ett företag med PLMs storlek, omsättning och ansvar för sina anställda att se till att skapa ersättning för de arbetstillfällen som man nu kommer att förlora.

Fru talman!

Den har vi väntat på i tio år, och vi väntar fortfarande. Det är möjligt att miljöministern kan avslöja någonting om ifall de överläggningar som tydligen ägde rum häromdagen mellan glasindustrin, bryggerierna och kommunerna för saken närmare en lösning. Vi har fått en ny back för drycker men ingen ny flaska. Jag vet att det länge har funnits ritningar på dessa flaskor och idéer om dem, men uppenbarligen är detta ett tecken på hur den heliga eller oheliga alliansen som råder mellan PLM, bryggeriindustrin och handeln förhindrar utvecklingen av miljövänliga system. Jag tycker naturligtvis att både plastflaskan och aluminiumburken borde försvinna från marknaden. Det är ju i båda fallen fråga om material som bygger på ändliga resurser, som det alltså inte finns någon anledning att fortsätta med. De bör successivt elimineras. Detta borde dessutom utsträckas till hela marknaden för förpackningar, så att vi i mycket större utsträckning utnyttjade glas, som i varje fall i praktiken är en nästan oändlig råvara. Det vore ett ämne för EG-samarbetet att inom hela Europa få fram returglasstandard för förpackningar, burkar, flaskor, osv., så att bl.a. PLMs monopol på så sätt skulle kunna reduceras.

Fru talman! Låt mig först säga att detta är ett strategiskt mycket viktigt arbetsområde, och det är besvärligt. Jag tror att alla som deltar i debatten är medvetna om det. Detta är fallet särskilt eftersom det inte är vare sig möjligt eller lämpligt att lösa problemet genom detaljregleringar. Jag vill gärna en gång till upprepa det. Vi skall däremot genom ekonomiska styrmedel se till att framför allt engångsförpackningar, förpackningar som inte går att använda i ett källsorterings och återanvändningssystem, successivt straffas ut. Det kan hända att man också behöver ingripa med förbud. Jag vill nu meddela kammaren det som inte kunde stå i det svar som skulle vara kammaren och interpellanten till handa i går, nämligen att regeringen i dag på sitt sammanträde har beslutat att till lagrådet remittera ett förslag om förbud mot engångs-PET-flaskor. Det gäller även annan reglering i fråga om användning av PET-flaskan i ett retursystem som garanterar att den återanvänds, eftersom det rör sig om ett system med 90-procentig återlämningsgrad och pant. Jag förutsätter att detta så småningom kommer att leda till ett förslag som underställs riksdagen. Detta har bedömts som nödvändigt för att göra det möjligt att mycket bestämt styra mot rätt retursystem. Retursystemen skall bygga på material som inte i övrigt kan innebära någon fara för hälsa och miljö. Men jag anser inte att riksdagen eller regeringen skall lägga sig i vad för sorts material branschen i så fall använder, så länge som vi vet att det är fråga om ett fungerande återanvändningssystem med ofarliga material. Jag delar Sören Norrbys uppfattning att andra förpackningar representerar ett väl så stort problem. Det är därför förpackningsutredningen nu arbetar med de frågorna. Självfallet är det önskvärt med en internationell harmonisering för att göra det möjligt för oss att hantera dessa frågor.

Vi har när det gäller glas ett problem som kommer sig av att somliga kommuner inte separerar mellan färgat och ofärgat glas. De får då problem. Det är nämligen stor efterfrågan på ofärgat glas, medan vi i dag har överkapacitet när det gäller färgat eller blandat glas. Man kan delvis lösa detta problem genom att, om konsumenterna accepterar det, i större utsträckning övergå till glasförpackningar som inte är färgade, dvs. genomskinliga. Naturligtvis kan kommunerna också göra någonting åt det genom att ha dubbla igloos, så att sorteringen sker redan från början. Konsumenterna ställer ju upp på det. Den nya, tunnare glasflaskan finns redan. Det är alltså inte bara fråga om den nya backen. De skäl som bryggerinäringen i sina överläggningar anger mot att nu omedelbart införa flaskan är arbetsmiljömässiga -- bullerproblem i bryggerierna. Men jag kan försäkra att regeringen trycker på för att snabba på introduktionen av den nya glasflaskan. Återvinningsanläggningen i Hammar skall inte läggas ner, Karl-Erik Persson. Den skall inte läggas ner, den skall finnas kvar. Det är inte heller så att beslutet att lägga ner Hammars glasbruk är nytt. Det fattades redan 1985, och egentligen har det funnits med i en ännu tidigare planering från företagets sida. Även jag anser att bristen på konkurrens på detta område i Sverige är ett bekymmer. Men man skall inte skylla den nuvarande situationen på något beslut som har fattats nu. Jag kan också meddela att det har tillsatts en särskild arbetsgrupp med representanter för företag, fack, kommun och län för att försöka åstadkomma alternativ sysselsättning i Hammar. Självfallet hoppas vi att det skall vara möjligt. Det är en aspekt som är mycket viktig i det här sammanhanget. Men nedläggningen skall inte behöva leda till att Sverige förlorar sin möjlighet att ha en returflaska av glas som basen i sitt system. Skälet till det beslut som regeringen i dag har fattat om att förbjuda engångs-PET-flaskan är just att vi vill gynna retursystemet. Engångs-PET-flaskan har i dag 30 % av marknaden, på bekostnad av returglassystemet.

Fru talman! Jag får tacka för de kompletterande uppgifterna. Men jag har för mig att riksdagen redan har fattat beslut om att vi skall förbjuda engångs-PET-flaskan. Kanske har jag dåligt minne, men jag har för mig det. Så det var väl inte direkt någon nyhet. Miljöministern säger att återvinningen av den nya PET-flaskan skall vara 90-procentig. Frågan är vad som händer om den inte återvinns på samma sätt. Kommer man då att gå in och förbjuda flaskan? När det gäller aluminiumburken har man ju sagt att den skulle försvinna från marknaden om man inte uppnådde en viss återvinningsgrad. Det har i och för sig varit litet flexibelt när det gäller aluminiumburken. Frågan är om det blir samma flexibilitet när det gäller den här flaskan. Miljöministern talar också om ofärgat och färgat glas. Vad jag vet har Hammar fått fram en glastyp i vilken man kan blanda ofärgat och färgat glas, och den har tydligen slagit ganska väl ut. Kan miljöministern verkligen garantera att man kan fortsätta att driva anläggningen i Hammar med krossat glas när glasbruket läggs ner? Glasbruket har ju varit en förutsättning för att man skall kunna ta till vara krossat glas. Jag ställer mig väldigt tvivlande till att beslutet skall ha fattats redan 1985, eftersom jag började arbeta 1985 vid den nya glashyttan. Att man först skulle ha fattat beslut om nedläggning för att sedan starta en helt ny glashytta, det låter för mig ganska otroligt. Men jag kan inte svära på att detta är hela sanningen, miljöministern kan ha rätt. Men för mig ser det ganska meningslöst ut att bygga en ny glashytta när man redan har fattat beslut om en nedläggning. Sören Norrby säger att det inte finns någon skillnad i energianvändningen. Den uppfattningen delar inte jag. Enligt de uppgifter jag har går det åt två tre gånger mer energi för att tillverka PET-flaskan än en flaska av glas. Det står i de uppgifter jag har. Det verkar som om Sören Norrby vill upphöra med glaset totalt i stället för att satsa på en flaska som är den enda riktigt miljövänliga. Man kan återanvända glaset fullt ut så länge det finns. Håkan Strömberg var fundersam och undrade vilken inställning jag hade till detta. Jag skulle vilja fråga honom var han skall göra av allt krossglas om det inte skall återanvändas.